Herr talman! Barnmorskor som har särskild utbildning skall försöksvis få rätt att skriva ut recept på p-piller och andra medel som används 61 i födelsekontrollerande syfte. Förslaget att socialstyrelsen snabbt skulle utreda frågan om rätt för bl.a. distriktssköterskor att förskriva vissa läkemedel är ytterligare ett försök att decentralisera vården. ”Avsikten är”, som jag sade i mitt frågesvar, ”att öka möjligheterna för patienter att — utan avkall på medicinska säkerhetskrav — tidigt och på ett smidigt sätt få en lämplig behandling med läkemedel.” Jag angav även i mitt frågesvar: ”I socialstyrelsens uppdrag kommer också att ingå att beakta utbildningsoch ansvarsfrågor.” Det är helt självklart att så måste ske. Frida Berglund uppehåller sig uteslutande vid lugnande medel. För min del har förskrivning av lugnande medel varit det som kommit i absolut sista hand i den här diskussionen. Det finns mer angelägna områden att se på i det här sammanhanget. Jag är väl medveten om att många distriktssköterskor har en utomordentligt betungande arbetsuppgift. Jag är samtidigt säker på att man på sikt kommer att försöka öka antalet distriktssköterskor och minska deras distrikt för att de på det sättet skall komma närmare patienterna. Jag vet också att många distriktssköterskor i dag måste ägna åtskillig tid åt att försöka få tag i en läkare som kan skriva ut recept på läkemedel som bedöms lämpliga. Detta är bakgrunden till det utredningsuppdrag som inom kort kommer att lämnas till socialstyrelsen.
Herr talman! Statsrådet Troedsson säger att jag uppehåller mig vid lugnande medel. Men det är ju just sådana som min fråga gäller. Det är inte tid att ta upp alla synpunkter här, men det finns faktiskt gränsdragningsproblem när det gäller andra medel också. Jag har emellertid koncentrerat mig på lugnande medel. Uppgifterna om försöken med lugnande medel har oroat mina kolleger. Jag har haft många samtal där det här tagits upp, och distriktssköterskorna upplever sig ofta som de inom vårdapparaten som lyssnar på patienterna, som de som inte i första hand ger patienterna en tablett eller en spruta utan försöker lösa problemen på andra sätt. Man måste se det här förslaget i ett större perspektiv, liksom allting annat. I dagens läge upplever människor stor oro och ångest på grund av ekonomiska problem och arbetslöshet. När de läser artiklar som den jag talat om förstärks kanske deras inställning att lugnande medicin är någonting som man skall ha. Vi kan inte helt vara utan lugnande medel, men jag tror att man skulle kunna minska medicinförbrukningen väsentligt. Därför är det enligt min mening fel att man börjar med att förskriva lugnande medicin i stället för att försöka lösa distriktssköterskornas arbetsproblem t.ex. genom att ge dem mindre distrikt och mera tid. Jag tror att det är en mycket väsentlig sak, och man skall inte ge patienter som redan har en övertro på mediciner ett sådant här tillfälle.
Herr talman! Man skall inte börja med att ge sjuksköterskorna en rätt att skriva ut lugnande medel, säger Frida Berglund. Det är naturligtvis inte heller avsikten. I alla sammanhang brukar framhållas — jag gör det också — att lugnande medel inte på något vis får vara en ersättning för trygghet, tröst och tålamod när det gäller patienterna. Detta är vi fullständigt överens om. Men samtidigt kan det naturligtvis förekomma situationer där kunskap och kännedom om patientens miljö och levnadsförhållanden har stor betydelse. Är det fråga om en distriktssköterska som mycket väl känner sin patient och dennes miljö och livssituation i övrigt och distriktssköterskan märker att patienten i fråga skulle behöva ett sömnmedel, så förstår jag inte varför möjligheten att hon förskriver ett sådant skulle vara helt utesluten i sammanhanget. I de direktiv som jag avser att ge till socialstyrelsen kommer däremot inte att räknas upp vilka sammanhang som kan vara aktuella, utan det blir ett allmänt uppdrag åt socialstyrelsen att se över det här fältet.
Herr talman! Det är riktigt som fru Troedsson säger, att många distriktssköterskor känner sina patienter väl. Men vi får också komma ihåg att det i dagens läge finns många vikarierande distriktssköterskor som kanske enbart har fem terminers grundutbildning och inte specialutbildning. Var kommer då gränsen att dras i försöksverksamheten? Är det sådana som har en utbildning som skall få möjlighet att förskriva lugnande medel, och hur skall man i praktiken lösa det? Ena dagen kan det ju vara en distriktssköterska som känner till patienterna, nästa dag kan det vara en vikarie som inte känner till patienterna. Hur skall man i praktiken lösa de frågorna? Jag är inte emot att man förändrar strukturen på svensk sjukvård. Men vad som stöter och oroar mig är att man börjar med att gå ut och säga att nu skall ni få skriva ut lugnande medel. Varför inte i stället säga: Nu skall vi se efter hur vi kan ändra på utbildningen, så att sjukvårdsbiträdena kan göra så och så och ta på sig arbetsuppgifter som de inte tidigare haft, att undersköterskorna kan göra så och så och att sjuksköterskorna kan göra så och så, alltså hela vägen?

Herr talman! Frida Berglund säger att hon inte är emot att man förändrar strukturen inom svensk sjukvård men att man skall börja på annat sätt än genom att ge distriktssköterskor rätt att förskriva lugnande medel. I mitt frågesvar nämnde jag en lång rad utredningar som påverkar strukturen inom svensk sjukvård. Jag skulle kunna räkna upp fler men skall inte göra det. I det pressmeddelande som var bakgrunden till den nyhetsartikel i en dagstidning som förorsakade Frida Berglunds fråga framhöll jag bara att jag hade för avsikt att uppdra åt socialstyrelsen att utreda frågan om rätt för distriktssköterskor att förskriva vissa läkemedel. Lugnande medel och psykofarmaka har kommit in i debatten, främst genom en gravt missvisande rubrik.
Herr talman! Frågan om lugnande medel och psykofarmaka intresserar inte bara vissa tidningar. Den upplevs som ett stort och oroande problem av väldigt många människor. Om flera förskriver läkemedel, finns det också större risk för spridning, och det vill många undvika. Jag menar att vi bör försöka få ned konsumtionen av lugnande medel, och för att vi skall lyckas måste mera tid ägnas åt patienterna. Man måste ha mer tid att tala med dem. Skall nu också distriktssköterskorna — som tidigare har varit privilegierade i detta fall, eftersom de inte behövt ta pennan och receptblocket i brist på tid — få använda sig av den här nödfallsåtgärden?
Herr talman! Jag är helt överens med Frida Berglund om att det är angeläget att försöka nedbringa förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel. Skall det lyckas tror jag att det krävs bättre kunskaper om patienternas miljö och levnadsförhållanden än vad kanske framför allt många unga läkare i dag har. Vi är helt överens om den saken. När det gäller utbildningen vill jag bara säga till Frida Berglund att precis på samma sätt som då det gäller barnmorskornas rätt att förskriva p-piller kommer det givetvis att krävas speciell utbildning också för distriktssköterskornas rätt att förskriva vissa läkemedel.

Herr talman! Jag tackar kommunministern för hans svar på min fråga. Jag vill göra ett par kommentarer till det. Riksdagen har haft detta ärende uppe till behandling 1964 och 1976, och även om motionerna då formellt avslagits har tanken på införande av sommartid aldrig avskrivits utan man har helt enkelt avvaktat utvecklingen i våra grannländer. Detta gällde både 1964 i allmänna beredningsutskottet och förra året i socialutskottet. Det framgår av kommunministerns svar att så också är fallet i dag. Nu verkar det alltså som om EG-landet Västtyskland kommer att genomföra sommartid, och då kommer också Danmark att följa efter. Norge har som bekant haft sommartid 1959-1965, men det var tydligen en alltför isolerad åtgärd i Norden, och man återgick därför till den ordning som nu gäller bl.a. i Sverige. Kommunministern nämner också tanken på ny normaltid, och den frågan togs upp i vår motion. Jag skulle vilja vädja till regeringen att pröva om man inte kan införa finsk eller s.k. östeuropeisk tid. Därmed slipper vi införa en särskild sommartid när vi anpassar oss till våra grannländer under sommaren. Jag anser att det är uteslutet att Sverige i framtiden skall kunna stå ensamt med en egen linje vad gäller sommartid och utgår därför från att Sverige 1979 kommer att införa sommartid eller eventuellt ny normaltid, dvs. finsk eller östeuropeisk tid. Herr talman! Jag mötte en vän till oss, nämligen Carl Albert Anderson, när riksdagen 1964 hade behandlat denna fråga och vi hade fått avslag. Han sade då till mig: Den här frågan är så viktig att den förr eller senare kommer att genomföras, och om jag inte tolkar utvecklingen alldeles fel nu, så får Carl Albert Anderson rätt.

Herr talman! Tolkningen var givetvis min egen, och det framgår ju alldeles klart av svaret på min fråga att det pågår en remissbehandling vars resultat man nu har att invänta. Men jag drar den självklara slutsatsen att det, om hela EG-området inför sommartid, är omöjligt för Sverige, med alla de kommunikationer som vi har med utlandet, att stå mitt emellan länder som Norge, Västtyskland, Östtyskland och Finland med en egen tid. Remissvaren var naturligtvis splittrade, och det beror på den situation som vi hade då. Men av den utredning som gjordes 1974 och som är utgiven i Nordisk Utredningsserie nr 12 år 1974 framgick att ett införande av sommartid var förenat med betydande fördelar. Det var energisparande, och det påverkade positivt trafiksäkerheten och turistområdet, liksom även frågorna kring människors hälsa och trivsel. Samtliga hälsovårdande myndigheter i Norden ansåg att fördelar var att vinna med sommartid eller ändrad normaltid.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag vill allra först klargöra att jag är medveten om att kommunministern i juni tog ett utmärkt initiativ genom att tillsätta en kommitté under ledning av landshövding Huss som skall arbeta med frågor i anknytning till den enkla fråga jag har framställt. I min fråga var jag tyvärr litet oklar på en punkt: med kompetenstvister avsåg jag de tvister med fartygets befälhavare vilka fördröjde räddningsarbetet. De tvisterna har nu blivit föremål för en särskild interpellation och kommer alltså att behandlas senare, men jag ville bara klarlägga detta. Eftersom olyckan inträffade i min hembygd har jag vid ett flertal tillfällen, ända från det att olyckan hände och under hela räddningsarbetet, haft tillfälle att följa vad som skett med kusten ute vid Torö. Jag har också kunnat samtala med praktiskt taget alla de människor som på olika sätt varit engagerade i räddningsarbetet eller åtminstone med dem som kan anses representera alla de olika grupperna, och jag vill säga ifrån att våra resurser enligt min uppfattning inte fungerar tillfredsställande. Sedan kustbevakningen väl kommit ut har den visserligen tagit upp olja, och detta har gått bra, men min kritik gäller själva insättandet av resurserna. Fartyget Tsesis grundstötte några minuter efter kl. 11, och länsor blev efter drygt två timmar — kl. 13.25 — utlagda av lotsarna. Men märk väl att det inte var högsjölänsor, utan länsor som inte helt stod emot sjön. Kustbevakningen kom inte till olycksplatsen förrän en timme senare — kl. 14 — men enligt de uppgifter som jag fått från ett flertal håll och som inte motsagts av någon hade det kustbevakningsfartyget som anlände icke någon bekämpningsutrustning med ombord. Först efter kl. 17 — jag har inte kunnat få fram den exakta tiden — hade kustbevakningen ett fartyg med oljebekämpningsmateriel ombord där ute. Kustbevakningen hade visserligen en båt stationerad i Nynäshamn, men den var vid tillfället ute i Östersjön, och en annan båt låg i Stockholm, men ombord på den båten fanns det ingen besättning. Det tog alltså ungefär sex timmar att få fram materielen! Lika lång tid dröjde det den 10 mars, när ett annat fartyg, Tärnsjö, grundstötte i Södertäljeleden. Jag tycker det är för lång tid — det skall inte behöva ta sex timmar att få fram de erforderliga resurserna, som ju ändå skall finnas i våra mest trafikerade leder! Det är viktigt att de kommer fram snabbt. Nu har två mil strand skadats. Jag har mot bakgrund av dessa fakta frågat statsrådet, om han inte anser det nödvändigt att försöka göra någonting för att snabbare få fram de nödvändiga resurserna.

Herr talman! Nej, det här är ingen anklagelse mot någon, herr statsråd! Det är bara ett konstaterande av att jag tycker att det är för lång tid med sex timmar innan oljebekämpningsfartyg hinner fram. Jag har i min hand sjöfartsverkets interna meddelande från den olycka som ägde rum i mars. Där har man i den rapport som kommer från lotsplatschefen talat om att det den gången tog sex timmar. Enligt den uppgift jag har fått tog det lika lång tid den här gången att få fram oljebekämpningsfartyg. I de trånga farvattnen runt Stockholm är det viktigt att oljebekämpningsfartyg kommer fram så snart som möjligt; vi har bara några hundra meter till land. Även om oljan nu tagits upp ute till havs, så är det två mil stränder som är skadade. Där kommer man inte att kunna sanera förrän efter islossningen. Det är de skadorna som måste kunna undvikas, och det är därför tiden är så dyrbar och det är därför som oljebekämpningsfartyg måste komma fram snabbt. Jag tror att man måste se över det här mycket snabbt, och det är några saker som man måste göra för att det skall gå snabbare. Man måste se över materielen. Nu var det brist på pråmar — det har sagts klart från flera håll. Jag tror att man skulle kunna genomföra det förslag som en fiskare lämnade, att alla fartyg med miljöfarlig last i trånga farvatten skall ha länsor med ombord, så att de själva kan skjuta ut dessa länsor omedelbart. Det lär vara tekniskt möjligt enligt folk som jag har talat med. Över huvud taget tror jag att man måste göra en översyn av hur man skall organisera de här miljöfarliga transporterna i skärgården. Det kanske inte är statsrådet Antonssons uppgift, utan det får bli ett samarbete. Man måste också ha reda på vad det är för miljöfarlig last. Nu 69 var det olja, men i den här leden fraktas många andra miljöfarliga saker — där fraktas bl.a. fenol regelbundet upp till Södertälje. Vad händer om sådant kommer ut? Detta måste man klargöra. Jag tror att man med ledning av detta måste se över resurserna och göra någonting ganska snabbt. Det är det jag ville trycka på.

Herr talman! Statsrådet har i svaret sagt att statsrådet tycker att vår beredskapsorganisation mot oljeutsläpp har fungerat tillfredsställande. I och för sig kanske man kan säga det, men den måste kunna bli bättre. Sex timmar är för lång tid, och det gäller här mycket hårt trafikerade farvatten med utomordentligt mycket miljöfarligt gods som transporteras där. Oljetransporterna i leden uppgår f.n. till ungefär 2 000 000 ton per år. De här länsorna som lades ut var visserligen kustbevakningens, men det var lotsarna som lade ut dem. Det har de all heder av, för det är andra gången de snabbt har kommit dit. Men sex timmar tycker jag alltså är för lång tid i så trånga farvatten. Då har oljan nått land, och där har den ställt till med enorma skador. Det tar lång tid att få bort de skadeverkningarna, om vi någon gång kan få bort dem. Jag vill att statsrådet på något sätt skall se över om man kan nedbringa den tid det tar för oljebekämpningsfartyg att nå fram. § 24 Om sjökorten för Södertäljeleden och Stockholms skärgård Nr 24 Torsdagen den Kommunikationsministern BO TURESSON erhöll ordet för att besvara 10 november 1977 Karl-Erik Strömbergs den 7 november anmälda fråga, 1977/78:119,, I och anförde: Om sjökorten för Herr talman! Karl-Erik Strömberg har med anledning av oljeolyckan Södertäljeleden utanför Torö i Södertäljeleden frågat mig om jag anser att sjökorten för — och Stockholms Södertäljeleden och Stockholms skärgård är godtagbara och vilka evenskärgård tuella åtgärder jag avser att vidta. Säkerhetssystemet i svenska farvatten omfattar förutom sjökort även navigeringshjälpmedel ombord på fartygen —t.ex. radar — och andra navigeringshjälpmedel såsom fyrar och andra sjömärken. Till säkerhetssystemet hör vidare skyldigheten att ha lots ombord på vissa fartyg och i vissa farleder. Sjökortet ingår således som en del i ett omfattande säkerhetssystem. Den kombination av systemets olika delar som är mest lämplig i det enskilda fallet avgörs med hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för resp. farvatten. I det nu aktuella farvattnet i Södertäljeleden har grundstötning ägt rum med konsekvenser för miljön genom oljeutsläpp. Sjöförklaring har begärts. Vad som har orsakat oljeolyckan kommer härvid att utredas. I det sammanhanget ingår bl.a. att klarlägga om olyckan har samband med uppgifter som finns i sjökortet. Vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas får bedömas när resultatet föreligger av den utredning som har begärts.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret. Södertäljeleden är, som redan sagts, livligt trafikerad. Där transporteras mycket miljöfarligt gods på olika sätt. Det finns ett mycket säkert och väl organiserat transportsystem för gods till fjärrvärmeverken vid Mälaren. Dessa transporter sker enligt ett för vårt land unikt system. Men det förekommer också i denna farled en lång rad andra transporter av ytterst miljöfarliga varor. Samma förhållande gäller också stora delar av Stockholms skärgård i övrigt. Vi som bor längs Södertäljeleden är oroliga för våra kuster. Det har framförts utomordentligt allvarliga anklagelser i pressen som på intet sätt har vederlagts. Vi måste därför fråga oss hur det egentligen står till. Jag hade hoppats att i dag få ett besked av statsrådet om hur det förhåller sig med sjökorten för Södertäljeleden, men det har jag tyvärr inte fått. Det är känt att en del av sjömätningarna är gamla och att en del mätningar gjordes om för ett antal år sedan. Jag vet att sjöfartsverket i går morse kl. 09.00 satte in en motorbåt och det gamla sjömätningsfartyget Nils Strömkrona för att mäta runt grundet Kärringkläppen. Jag måste ändå ställa en del frågor. I dessa farvatten gjorde man mätningar för ett antal år sedan. Visste man då om det här grundet? Är resultatet av de mätningarna utsatt på sjökortet och meddelat dem som trafikerar den här farleden? Finns det över huvud taget oklara punkter i Södertäljeleden och i andra farleder i Stockholms skärgård? Skall vi behöva leva med risken att det eventuellt på grund av brister i sjökorten kan hända sådana här olyckor igen? Den senaste har fått förödande konsekvenser för ett av våra finaste fritidsområden, som det kommer att ta många år att reparera. Vidare undrar jag om det inte vore idé att statsrådet — oberoende av hur sjöförklaringen utfaller och oberoende av de allvarliga anklagelser som framförts — för att lugna människorna såg till att man nästa sommar, dvs. nästa sjömätningssäsong, sätter in tillgängliga resurser för att klara upp förhållandena i dessa känsliga skärgårdsleder, så att vi kan få ett klart besked om hur det ligger till med sjösäkerheten och de instrument som finns.

Herr talman! Karl-Erik Strömberg ställde några frågor. Han hade hoppats att få besked av mig i dag rörande tillförlitligheten hos det här aktuella sjökortet och kanske också övriga sjökort över skärgården. Jag kan naturligtvis inte svara på det förrän vi har frågan utredd, och det är en sådan utredning som pågår inom sjöfartsverket på departementets begäran. Det sade jag i svaret, och det är väl ganska klart att jag måste avvakta den utredningen innan jag kan lämna något besked. Karl-Erik Strömberg frågade också om man kände till grundet och om det var utsatt på kortet. Det får vi svar på när utredningen är verkställd. Han frågade vidare: Finns det flera oklara punkter på korten över skärgården? Det finns det naturligtvis! Jag kan nämna att när det gäller de 148 sjökort som finns över vattnen runt våra kuster och i de större insjöarna härstammar de äldsta mätningarna från 1879. Sedan har mätningar verkställts successivt ända fram till 1977. En hel del kort är tillverkade för ganska länge sedan. De äldsta är från 1920-talet, men de är reviderade och moderniserade allteftersom nya mätningar har verkställts. Det är klart att dessa sjökort måste revideras på nytt med hjälp av moderna mätmetoder. Det är det arbetet som pågår. Sjökartedirektören har en plan för vad man skall göra och var man skall göra dessa insatser, och Stockholms skärgård ligger mycket långt framme i de planerna. Enligt hans uppfattning måste den delen få högsta prioritet vid nyproduktion. Det gör att jag kan svara på den fråga som herr Strömberg senast ställde — ett svar som han ville ha för att lugna människorna. Jag kan alltså säga att man kommer att nyproducera sjökort över detta känsliga område mycket snart.
Nr 24 Herr talman! Jag noterar vad statsrådet senast sade, nämligen att man Torsdagen den nu skall prioritera de här känsliga och besvärliga områdena, och tackar 10 november 1977 för det med stor tillfredsställelse. Söt RAR Jag är medveten om att jag inte mot ett statsråd som har suttit ett — Om sjökorten för år kan rikta någon anklagelse rörande sjökorten och ett system som inte = Södertäljeleden och är tillförlitligt. Det måste ändå få sägas här nu att det är oroväckande, Stockholms och att vi som bor i området är oroliga, när statsrådet inte kan säga = skärgård att systemet är tillfredsställande. Han kan bara ange att man genom nya mätningar skall klara upp hur det är med tillförlitligheten hos sjökorten över de här lederna. Det går väldigt mycket trafik i dessa leder — mycket av den med miljöfarlig last — och områdena är mycket känsliga, vilket den senaste olyckan visade. Händer det någonting i dessa vatten når de miljöfarliga utsläppen land direkt, eftersom farvattnen är mycket trånga. Jag är djupt oroad över detta, och jag vädjar till statsrådet att han verkligen skall se till att sjömätningarna och arbetet med lederna i Stockholms skärgård — som är hårt trafikerade och mycket miljökänsliga — utförs snabbt. Jag tar fasta på och skall försöka följa upp det löfte som statsrådet gav — att detta arbete skall prioriteras så mycket som möjligt.

Herr talman! Vi vet i dag ingenting om huruvida en bristfällighet i sjökortet hade något samband med olyckan i fråga. Det är ganska naturligt att jag på detta stadium, då utredning pågår, inte kan göra något annat uttalande än det jag har gjort. Däremot vet vi att sjökartedirektören, chefen för sjöfartsverkets sjökortsavdelning, anser att korten över bl.a. Stockholms skärgård är bristfälliga och bör revideras snarast möjligt. Vi vet också att han i sin plan för nymätningar lagt in dem på ett mycket tidigt stadium. Jag kan inte se att det är mycket att tillägga just i det här skedet av händelseförloppet. Jag är övertygad om att sjöfartsverkets sjökortsavdelning kommer att verkställa detta arbete snarast möjligt oavsett om jag gör något ingripande eller inte.
Herr talman! Jag har nu fått fram de upplysningar jag ville ha. Jag tackar för dem. Jag tänker inte försöka pressa statsrådet att säga någonting om den aktuella händelsen som sådan — den skall bli föremål för rättsligt förfarande. Det är helt riktigt att statsrådet vägrar uttala sig om den. Principfrågan var hur det står till med sjökorten över dessa leder. På den har jag nu indirekt, genom att statsrådet citerade ansvariga personer på vederbörande verk, fått svaret att de inte är tillfredsställande. Det ger ännu större tyngd åt min vädjan till statsrådet att se till att det här snabbt klaras upp. De olyckor som nu har hänt får inte upprepas. Det kan bli ännu värre än det var denna gång.
Herr talman! Eva Hjelmström har — med hänvisning till planerad omläggning av trafiken på Södermalm i Stockholm — frågat mig vilka principer som gäller för vägverkets medelstilldelning och om det kan anses rimligt att vägverket styr kommunernas planering mot en majoritets vilja. Planering, projektering och utbyggnad av vägar och gator inom de områden där kommunerna är väghållare är primärt en kommunal angelägenhet. Det är således kommunerna som upprättar arbetsplaner för de olika vägoch gatuprojekten. Innan man upprättar arbetsplan läggs normalt stadsplan för området enligt bestämmelserna i byggnadslagen. Enligt byggnadslagen har kommunen som bekant planmonopol. För vägoch gatuprojekt till vilka statsbidrag kan komma i fråga gäller de bestämmelser som anges i kungörelsen om statsbidrag till vägoch gatuhållning i vissa kommuner, vilken antagits med stöd av riksdagen. Enligt kungörelsen utgår bidrag till byggande av allmän väg eller av gata som är nödvändig för den allmänna samfärdseln i mån av tillgång på anslagna medel och enligt fastställd fördelningsplan. Vägverket skall granska arbetsplanerna för projekten och ange i vilken utsträckning som de i planerna ingående arbetena är statsbidragsberättigade. Sedan arbetsplan fastställts eller godkänts bestämmer vägverket den preliminära kostnad som skall ligga till grund för beräkning av bidrag till objektet. Med de bestämmelser som gäller i dessa frågor kan jag inte finna att vägverket skulle kunna styra en kommuns planering mot dess egen vilja.

Herr talman! Jag tackar Bo Turesson för svaret på min fråga. Jag har där tagit upp ert exempel på vad vägverkets principer kan leda till, och det är Söderledens utbyggnad i Stockholms kommun. Men problemet är generellt. Den trafikpolitik som förts och som vägverket gått i spetsen för har entydigt gynnat privatbilismen också i tätorterna, till men för de boende, som drabbats hårt av buller, avgaser och trafikskador. Kollektivtrafiken har däremot försummats. Vi hade visserligen häromveckan en debatt om trafikpolitiken, men den skapade ingen klarhet om principerna. Vilken tyngd skall t.ex. miljöskälen ha? I dag kan kommunerna få bidrag till trafikleder men inte till bullerbekämpning. Jag återgår till det i frågan anförda exemplet, Söderleden, därför att —- Nr 24 det så klart speglar det totala vansinne som brutit ut när det gäller planeringsprinciperna. Samtliga partier i Stockholms kommun var tidigare överens om att det — bl.a. av miljöskäl — var nödvändigt att bygga en tunnel för trafiken — Om principerna för på Södermalm. Alla var överens om en planlösning som innebar att man vägverkets medelsutnyttjade de två befintliga broarna över Årstaviken för trafiken söderut. tilldelning Men då kom vägverket och sade att man måste bygga ytterligare en bro, en tredje bro, för att få bidrag till resten av leden, bl.a. tunneln. Inget parti är för högbron — det framgår av de uttalanden som gjorts, även om det hittills bara är vpk och centern som röstat emot den. Men kommunen är utsatt för utpressning från vägverket — antingen högbro eller inga statsbidrag till Söderleden. I debatten häromveckan hävdade kommunikationsministern att vid framtida trafikplaneringar måste större hänsyn tas till de samhällsekonomiska konsekvenserna. Jag anser att vägverkets beslut i fallet Söderleden är klart samhällsekonomiskt oansvarigt. Vidare sade kommunikationsministern att vi inte har råd med några trafikpolitiska reformer exempelvis för de handikappade. Andra regeringsledamöter skyndar till på löpande band och säger att vi inte har råd med en rad nödvändiga samhälleliga reformer för barn och äldre. Då måste jag fråga: Anser verkligen Bo Turesson att en helt onödig högbro för över 100 milj.kr. är viktigare än reformer för handikappade, barn och äldre? Eller får jag tolka svaret så, att vägverket är villigt att släppa kravet på en högbro för bidrag till resten av leden om Stockholms kommun verkligen kräver detta?

Herr talman! Eva Hjelmström har ställt en principiell fråga till mig. Jag har svarat på den. Nu begär hon att jag skall yttra mig om ett aktuellt ärende, vilket jag självfallet är förhindrad att göra, eftersom jag inte har tillgång till sakmaterialet i frågan och eftersom något sådant också strider mot de principer som gäller i denna riksdag.

Herr talman! Låt mig då ställa frågan principiellt. Skall Stockholms kommun eller någon annan kommun alltså inte tvingas bygga någonting som man är motståndare till bara för att få pengar till leder i övrigt? Kan vägverket släppa ett sådant krav som det ställt i detta fall?

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig när och i vilken form som jag avser att vidta de åtgärder som skapar konkurrenskraftiga fraktpriser på malmbanan. Fraktpriserna på malmbanan regleras i ett avtal mellan SJ och LKAB. Regeringen har inte för avsikt att gripa in i detta avtal. Regeringen kommer däremot att pröva frågan om bidrag till LKAB och eventuellt andra företag inom Statsföretagsgruppen för att mildra effekterna av den djupa och långvariga lågkonjunkturen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på den fråga som jag ställde för fyra veckor sedan. Bakgrunden till frågan är de allvarliga problem som Norrbottens basindustrier brottas med i dag samt de konsekvenser som de problemen kan föra med sig i det redan nu av arbetslöshet hårt ansatta länet. LKAB:s stora ekonomiska svårigheter beror bl.a. på den rådande lågkonjunkturen men också till stor del på de orimligt höga kostnaderna för järnvägsfrakterna på malmbanan. Dessa höga kostnader påverkar direkt LKAB:s möjligheter att sälja järnmalmen men kan också påverka bedömningen av värdet i att bryta och exportera andra mineraler. Indirekt kan frågan om de höga fraktkostnaderna gälla hela gruvbrytningens framtid och malmkommunernas utveckling. Dessutom innebär de höga fraktkostnaderna ett direkt hot mot de 214 arbetare och tjänstemän som är anställda vid malmanläggningarna i Luleå; detta i en kommun som har stora bekymmer med en snabbt ökande arbetslöshet. Under det senaste året har olika insatser gjorts från LKAB:s och de fackliga organisationernas sida för att fästa regeringens uppmärksamhet på de orimligt höga kostnader som malmfrakterna innebär för LKAB. Frågan har även förts fram genom Norrbottensdelegationen med krav på åtgärder. Men trots alla insatser för att få till stånd ett ingripande från regeringens sida har ingenting gjorts för att rätta till förhållandet. Den passivitet som regeringen visat i för Norrbottens basindustrier viktiga frågor har i detta fall bidragit till att LKAB alltmer styr sin malmexport över Narvik med allt vad det innebär för sysselsättningen i bl.a. Luleåregionen. Det är klart att det krävs snabba åtgärder för att komma till rätta med de höga fraktkostnaderna. På kort sikt måste det till någon form av stödpengar från statens sida för de här transporterna. Under september månad kunde man bl.a. i Norrbottenstidningarna läsa att statsrådet Turesson hade talat om att regeringen nu kommer att fatta beslut om ett sådant stöd. Enligt dessa tidningsuppgifter skulle det hela vara klart —- det var för LKAB bara att få detta stöd. Av det svar jag nu fått framgår att det skall prövas ytterligare om LKAB skall få detta stöd. Jag tycker att det är synnerligen underligt att denna fråga, trots all den tid och all den möda som lagts ned både av de fackliga organisationerna och på annat håll, inte har kunnat klaras av.

Herr talman!

Hur stor del av underskottet i LKAB:s verksamhet som härrör från fraktkostnaderna, som anses höga på grund av att de blir högre per tonkilometer ju mindre malm som fraktas, kan jag inte svara på. Men jag läste häromdagen en intressant artikel i Norrländska Socialdemokraten där man kallade överpriserna på malmbanan för en myt. Tidningen refererade hur det hade gått till när fraktpriserna fastställdes. Man ansåg att de hade baserats på stora och helst ökande malmtransporter. I artikeln heter det: ”Det avtal, som nu sägs vara ett sätt att suga ut LKAB och Norrbotten, användes först ett år på prov, innan slutligen ett fyraårsavtal tecknades. LKAB spelade ett företagsekonomiskt högt spel och förlorade.” Detta påverkar självfallet inte den bedömning som regeringen nu skall göra, men det är ett faktum att det var en spekulation i att konjunkturen ständigt skulle gå uppåt och att malmfrakterna ständigt skulle öka. När det inte blev så har, såsom jag nyss sade, kostnaden per tonkilometer blivit betydligt högre än man då räknade med.
Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg krävs det här snabba åtgärder. Jag vill samtidigt erinra om vad kommunikationsminister Turesson sade i måndags, den 7 november, i ett interpellationssvar till Bertil Zachrisson: ”De knappa resurser som stått till förfogande har måst tas i anspråk för att undvika en omfattande arbetslöshet och kapitalförluster. Regeringen har i första hand prioriterat sådana åtgärder som syftar till att undvika arbetslöshet.” Detta anser jag, herr talman, verkligen vara ett exempel på ett fall där det behövs snabba åtgärder från regeringens sida, just för att undvika arbetslöshet. Här är det i högsta grad fråga om en viktig prioritering. Om det inte ges ett stöd kommer utan tvivel de anställda vid malmhamnen och efter malmbanan att känna sin anställningstrygghet hotad.
Herr talman! Låt mig kort och gott konstatera att jag delar Sten-Ove Sundströms uppfattning.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag anser det rimligt att SJ påbörjar en omläggning av godstransporterna utan att en bedömning görs av konsekvenserna ur samhällsekonomiska synpunkter beträffande kostnader för vägbyggnad, konsekvenser för näringslivet på orter med svagt trafiknät, ökade trafiksäkerhetsrisker och ökade miljöproblem. Enligt de preliminära skisser till ett nytt system för styckegodshanteringen som, enligt vad jag har erfarit, föreligger inom SJ kommer styckegodset även fortsättningsvis att transporteras med järnvägsvagn mellan terminaler i orter med stor trafik. I regionen runt varje terminal skall godset samlas upp och spridas med bil. Av denna trafik går redan i dag en mycket liten del med järnväg. Därför kommer en förändring av styckegodshanteringen, enligt de preliminära skisser som finns, att innebära endast marginella ökningar av landsvägstransporterna. Jag anser därför att de farhågor som Gunnar Olsson ger uttryck för när det gäller konsekvenserna beträffande kostnaden för vägbyggnad m.m. är betydligt överdrivna. Jag vill avslutningsvis betona att utredning pågår inom SJ och att något beslut inte är fattat.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Turesson för svaret. Bakgrunden till min fråga är en uppvaktning från Arvika kommun i början av oktober månad angående SJ:s godsmagasin, som eldhärjades för fyra år sedan och som därefter aldrig återuppbyggts. Vi fick den gången av SJ:s driftledning ett besked, som nära nog chockade oss som deltog i uppvaktningen. SJ framhöll nämligen: Om våra planer går igenom blir det inget godsmagasin i Arvika, därför att vi måste rationalisera och föra över styckegodstrafiken från järnväg till landsväg. Detta skulle innebära att mellan 1400 och 1 500 personer, som runt om i landet arbetar med gods, blev utan arbete. Vi blev vidare upplysta om att de diskussioner som förts med regionala och lokala chefer bedömts såsom positiva. Inom parentes sagt har de tre personalorganisationer som kommer att beröras av den nya organisationen sagt ja till taxeförändringar men inte till att förändra styckegodshanteringen på det sätt som SJ:s ledning nu föreslår. Statsrådet och jag kommer från två grannlän — skogslän — vilka båda — Nr 24 har en alltför låg vägstandard. I Värmland har vi alltjämt kvar 220 mil länsvägar som är grusvägar — eller hela 45 26 av det totala vägnätet i länet. Under tjällossningstider på våren brukar vi ha omkring 130 mil. länsvägar avstängda 6-8 veckor. Om styckegodshan När vi — sedan flottningen praktiskt taget upphört — fått över alla vir — teringen vid SJ kestransporter på våra vägar och SJ planerar att flytta över godstransporterna från järnväg till landsväg, är vi fullt på det klara med att vi på sikt kommer att få ett försämrat vägnät. Vi ser följaktligen mycket allvarligt på de signaler som nu har kommit från SJ, i motsats till vad kommunikationsministern anger i sitt svar. Min fråga i dag gäller närmast huruvida kommunikationsministern är beredd att ge sitt samtycke till den förändring som SJ här så drastiskt ämnar företa. Jag frågar än en gång: Kan det verkligen från samhällsekonomisk synpunkt vara vettigt att belasta vårt landsvägsnät med dessa tunga transporter? Precis som de fackliga representanterna uppfattar jag den här åtgärden, som vi vet kommer till stånd ganska snart, som ingenting annat än ett SJ-diktat i uppenbar strid med den trafikpolitik som vi tidigare pläderat för vad avser godssidan. Om Arvikas godsmagasin, som ändå ligger utefter stambanan, skall skatta åt förgängelsen, kan man fråga sig: Hur kommer det då se ut i landet i övrigt? Har kommunikationsministern i dag någon uppfattning om hur godstrafiken på SJ skall bli i framtiden?

Herr talman! Gunnar Olsson frågade mig om jag skulle samtycka till de planer som f.n. skisseras inom SJ. Det kan jag inte yttra mig om förrän jag sett dem. Jag vill erinra om att det är SJ som beslutar, men frågan kan naturligtvis genom besvär komma under regeringens prövning, och då blir det min tur att ta ställning och föreslå regeringen hur den skall handla. Jag hoppas att Gunnar Olsson har förståelse för att jag inte kan ge något annat besked i dag. Men jag vidhåller vad jag sade i mitt svar, att med de principer som SJ angivit för den här reformen blir det ganska litet gods som kommer att föras över till landsväg. Det är bara själva spridningen från terminalerna ut till kunderna som skulle ske på landsväg. Gunnar Olsson erinrade om att man i Värmlands län har mycket kvar att göra beträffande upprustning av vägnätet. Han nämnde att det finns 220 mil grusvägar och att många av dem brukar vara utsatta för tjälskador. Det bör då vara någon liten tröst för Gunnar Olsson att jag nu initierat beläggning av grusvägar i ganska stor omfattning och förstärkning av vägar som är tjälkänsliga. Det bör vara till tröst både för Gunnar Olsson och för landshövdingen i Värmlands län.
Herr talman! Jag har också uppfattat det senaste som statsrådet var inne på, och det hälsas naturligtvis med tillfredsställelse. Däremot måste jag nog bestrida att godsmängden är så liten som statsrådet ville göra gällande. Om vi fortfarande tar min egen kommun Arvika som exempel så kan jag nämna att det varje dag går fyra å fem järnvägsvagnar med styckegods och ibland ända upp till sju eller åtta, och det bedömer inte vi som litet. Vidare tror jag att den här frågan har avancerat bra mycket längre än vad statsrådet försöker göra gällande. Från fackets sida anser man sig redan mer eller mindre överkörd. En arbetsgrupp tillsattes den 18 augusti, och trots upprepade påstötningar från facket ägde första sammanträdet rum först den 26 oktober. Vid det sammanträdet ansåg sig de fackliga representanterna stå inför ett fullbordat faktum, och de tycker att frågan inte har hanterats på ett sympatiskt sätt.

Herr talman! Margit Sandéhn har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att förhindra en indragning av SJ:s trafikområde i Ystad. SJ har beslutat om sammanläggning av Malmö, Trelleborgs och Ystads trafikområden. Beslutet är fattat efter kontakter med länsstyrelsen samt berörda kommuner, kunder och personalorganisationer. Anledningen till att man funnit det fördelaktigt att slå ihop de tre trafikområdena är att en sådan sammanslagning bl.a. skulle förenkla trafikledningen och underlätta planeringen av bangårdsarbetet i Malmö. SJ bedöms spara ca 1 milj.kr. på denna organisationsförändring. Eftersom senast tillgängliga prognoser för SJ:s resultat pekar på stora underskott detta och nästa budgetår, måste åtgärder vidtas för att sänka kostnaderna. Annars hotar kraven på taxehöjningar och skattefinansiering att bli alltför stora. Det är därför angeläget att genomföra administrativa förändringar som inte leder till försämringar av trafikservicen. Jag vill avslutningsvis framhålla att det är SJ som har att besluta om hur den lokala verksamheten skall vara organiserad.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, men jag blev verkligt upprörd när jag läste att SJ redan har fattat beslut om sammanläggning av Malmö, Trelleborgs och Ystads trafikområden, och att detta beslut har fattats så sent som för ett par dagar sedan. Det Nr 24 bevisar vilken nonchalans både departementet och SJ visat genom att fatta detta beslut innan svaret på min fråga hade lämnats. Denna indragning kommer att få både sysselsättningsoch servicemässiga kon= I sekvenser för Ystad och Trelleborg. Även i regionalpolitiskt hänseende Om persontrafiken får den negativ inverkan. på järnvägssträckan Herr talman! Jag vill ändå fråga kommunikationsministern om inte = Göteborg-Alvesta, SJ har att ta några som helst andra hänsyn än ytterst snäva lönsamma = m.m.
Herr talman! SJ skall enligt sin instruktion drivas efter företagsekonomiska grunder. Om andra faktorer, samhällsekonomiska, näringspolitiska, lokaliseringspolitiska eller sociala, skall vägas in i sammanhanget är det regeringen som skall göra detta. Kommer ett ärende av den här arten under regeringens prövning sker en bedömning av alla dessa faktorer, och resultatet av en sammanvägning av dem blir avgörande för beslutet. Om beslutet då går emot SJ, kommer givetvis SJ att hos regeringen begära hemställan hos riksdagen om skattemedel för att täcka den förlust i lönsamhet som man får vidkännas genom att åtgärden inte godkänns.

Herr talman!

Regerir.gen har redan — efter framställningar från kommunalt håll — vidtagit åtgärder för prövning av SJ:s planer på att dra in järnvägsstationer och tåglägenheter längs de båda nämnda sträckorna. Vad gäller Göteborg-Borås-Alvesta har sålunda flera kommuner begärt att regeringen skall pröva de aviserade stationsindragningarna från trafikförsörjningssynpunkt. Bl. a. har Värnamo kommun begärt sådan prövning för tre av de nämnda stationsorterna. Kommunernas framställningar är sedan en vecka ute på remiss. Efter remisstidens utgång följer en 81 ingående beredning i kommunikationsdepartementet. I avvaktan på regeringens ställningstagande är jag inte beredd att göra närmare uttalanden i frågan. Frågan om indragning av skoltåget Vaggeryd-Värnamo prövas f.n. av SJ:s centralförvaltning efter framställningar från berörda kommuner. I avvaktan på centralförvaltningens ställningstagande och ärendets vidare utveckling kan jag för dagen inte heller i denna fråga göra närmare uttalanden.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret och är speciellt tacksam över att regeringen vidtagit åtgärder för att pröva frågan i dess helhet. Den fråga av lokal karaktär som jag tagit som exempel har ju en principiell betydelse då den lokalt får ganska svåra konsekvenser för den kollektiva trafiken. Som jag säger i motiveringen till frågan får man sätta in ett antal bussar ifall man skall klara sig utan den spårbundna trafiken. Detta är alltså ingen lösning på de här problemen. Det skulle medföra stora problem när det gäller sträckan Alvesta-Rydaholm-Horda-Bor-Värnamo. Den skolorganisation bl.a. som vi har i Värnamo kommun utnyttjar SJ och dess spårbundna trafik där. Samtidigt är det på gång en ny skolorganisation till hösten 1979, varför det enbart av den anledningen är av stor betydelse att de förbindelser som i dag finns kan vara kvar. Även om man snabbar upp trafiken så att det blir snälltåg, vilket man i och för sig inte skall se negativt på, borde tågen kunna stanna på mer än ett ställe utmed sträckan. De skulle kunna stanna på de platser som jag poängterat i min fråga. Det gäller inte alla hållplatser där de stannar i dag, utan att det endast blir fler platser än man tänkt sig från SJ:s sida även om man inför just snälltåg. Man skulle också kunna tänka sig att det får gälla vissa av tågen. När det gäller den andra sträckan, Vaggeryd-Värnamo, är det ju helt uppenbart att kommunen tydligen får sätta in en trafik där, vilket innebär att det inte blir några möjligheter att ta med andra resenärer eftersom SJ har koncession på linjen. Då detta är regionaltrafik frågar man sig: Har de regionala myndigheterna för trafikplaneringen informerats om detta och på vilket sätt? Som jag nämnde kan man ta upp den principiella sidan från lokal synpunkt. Det gäller beslutet som togs 1963 om företagsekonomiska principer för SJ:s verksamhet. Kan statsrådet aktivt arbeta för att de ersätts med samhällsekonomiska principer?

Herr talman! Sam hällsekonomiska synpunkter och argument skall, som jag nämnde alldeles nyss i en replik efter det förra svaret, tas med i bilden när ett sådant här ärende bringas till regeringens prövning. Enligt gällande regler skall man på SJ-plan bara lägga företagsekonomiska prin Nr 24 ciper till grund för sina framställningar och beslut. Jag kan nämna att när jag tillträdde det här ämbetet ärvde jag klagomål från ett 80-tal kommuner som rörde av SJ aviserade indragningar vid I ca 160 stationer. De ärendena hade i den ordning som riksdagen beslöt Om persontrafiken 1968 kommit till regeringen för avgörande. I övervägande antalet fall — på järnvägssträckan ledde prövningen inom departementet till att SJ på mitt förslag fick ändra — Göteborg-Alvesta, eller skjuta på sina planer. m.m. För dagen har vi framställningar från 35 kommuner inne med anledning av SJ:s i år meddelade indragningsplaner. De berör ungefär 60 stationsorter över hela landet. Förändringarna skall träda i kraft med sommartidtabellen 1978. En del av ärendena gäller persontrafik, andra gäller styckegodseller vagnslasttrafik. Vi kommer att pröva ärendena i samma ordning och med samma noggrannhet som vi gjort under det gångna året med de ärenden som aktualiserades för ett år sedan. Och så småningom kommer regeringen att fatta beslut i de olika detaljärendena. Jag försäkrar att vi lägger ned ett mycket stort arbete på att verkligen inhämta, ta del av och analysera alla de faktorer som påverkas i de här sammanhangen.

Herr talman! Jag är tacksam för de försäkringar som kommunikationsministern här gav, när han sade att han kommer att pröva frågan — och dessutom tydligen mycket seriöst — för att kunna få en annan tingens ordning till stånd. Det är alldeles uppenbart att de principer som nu gäller för SJ:s verksamhet får mycket egendomliga konsekvenser. Då frågar man sig onekligen: Hur länge skall man leva i det trafikpolitiska vakuum som man nu lever i efter 1963 års beslut å ena sidan och 1972 års trafikpolitiska utrednings tillsättande å andra sidan? Den exemplifiering som kommunikationsministern själv gjorde visar ju att han av den tidigare kommunikationsministern fick ärva framställningar från ett 80-tal kommuner och att han alltså haft att ta ställning till frågan om att skjuta eller ändra på SJ:s beslut, samt att det nu ligger inne framställningar från 35 kommuner i samma angelägenhet. Då är det uppenbart att man inte kan lägga ned verksamhet — det borde också vara uppenbart för SJ — förrän det blir klart hur vi ser på den utredning som nu jobbar. Mot denna bakgrund skulle det enligt min mening vara rimligt att regeringen gav ett generellt direktiv till SJ, att nu får SJ låta bli sådan här klåfingrighet och i stället anpassa sig till vad som diskuteras och kan komma att gälla på området. Ett slutgiltigt ställningstagande får sedan göras i och med att utredningen kommer fram — som jag hoppas — till samhällsekonomiska principer för verksamheten.
Herr talman! Jag vill nog reagera och protestera mot det uttryck som 10 november 1977 Esse Petersson använder när han säger att SJ vidtar sådana här åtgärder av klåfingrighet. Det är utan tvivel så, att SJ:s ledning har en mycket stark känsla av ansvar för att företaget skall kunna drivas efter företagsekonomiska principer och ge ekonomiska resultat i enlighet med vad denna riksdag enhälligt har beslutat. Det finns ingen möjlighet att ett affärsdrivande verk som SJ skall kunna ha kompetens att lägga in de samhällsekonomiska, sociala, näringspolitiska och andra bedömningar som behövs för en allsidig prövning. SJ har bara att från företagsekonomisk synpunkt bedöma: Är den här trafiken lönsam eller åsamkar den SJ förluster? Det är SJ:s plikt att tala om detta för regeringen. Sedan har regeringen att göra den mera vittsyftande prövningen.
Herr talman! Man kan tycka vad man vill om uttrycket klåfingrighet, men de många människorna i landet upplever det just som klåfingrighet, när man agerar på det här sättet som SJ gör. Samtidigt som vi i samhällsdebatten hävdar att man måste se samhällsekonomiskt och inte företagsekonomiskt på dessa frågor. Givetvis kan vi från politisk sida vända detta mot oss själva och säga att det borde vara på tiden att vi politiker inte bara sitter och utreder utan påskyndar den tillsatta utredningen, så att det kan bli en ändring och mera generella bestämmelser. Låt mig fråga: Vill kommunikationsministern aktivt påverka utredningen att skyndsamt lägga fram sitt slutbetänkande just på denna punkt för att man skall få en annan tingens ordning till stånd och slippa pröva varje enskilt fall varje gång?
Herr talman! Jag vet och jag kan förstå att många människor uppfattar SJ:s åtgärder negativt och kanske t.o.m. talar om klåfingrighet. Att jag reagerade nyss berodde på att jag anser att ett sådant uttalande av en riksdagsman som här gjordes inte får stå oemotsagt i riksdagens protokoll.

Herr talman! Hans Nyhage har frågat mig om jag är villig att medverka till att den av chefen för Göteborgs postregion beslutade förändringen av postanordningen i Hedared ej förverkligas. Postverket måste fortlöpande se över sin organisation för att kunna = Nr 24 effektivera och så långt möjligt förbilliga sin verksamhet. Mot bakgrund Torsdagen den härav har chefen för Göteborgs postregion beslutat att ersätta poststa 10 november 1977 tionen i Hedared med lantbrevbäring. Besvär över beslutet kommer att prövas i postverkets centralförvaltning, varför jag inte kan uttala mig Om postservicen i i detta speciella ärende. Hedared Allmänt kan konstateras att lantbrevbäringen är en serviceform som uppskattas mycket av kunderna. Inte minst bland äldre och rörelsehindrade samt bland icke bilburna kunder har lantbrevbäringen vunnit stor popularitet. Jag vill i sammanhanget också nämna att postverket på senare år i samråd med kommunerna börjat förmedla social service genom lantbrevbärarna. Detta har mött starkt gensvar från kunderna. Servicen omfattar f. n. drygt 90 kommuner med nära 1 200 lantbrevbäringslinjer. Postverket räknar med att denna service om ett eller ett par år skall vara införd på ca 1500 lantbrevbäringslinjer.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Naturligtvis är jag fullt medveten om att den här frågan inte hör till de stora inrikespolitiska frågorna, men för de människor som den angår är den mycket angelägen, vilket reaktionen på beslutet om nedläggning av poststationen med all tydlighet visar. Frågeinstitutet är ju vår möjlighet att ta upp problem av den här karaktären. Det förhållandet att det här rör sig om en relativt liten grupp människor får i varje fall enligt min mening inte innebära att deras rättmätiga intressen inte blir beaktade av samhället. Människorna i bygden känner sin service hotad. I ca 30 hushåll förvärvsarbetar familjemedlemmarna och kommer därför aldrig i kontakt med lantbrevbäringen, utan måste få sin service på en annan poststation. Hedareds intresseförening har bestämt motsatt sig nedläggningsbeslutet. Man har vid en omfattande namninsamling klart uttalat sig för att man vill ha sin poststation kvar. Kravet är starkt motiverat i en särskild skrivelse. Det berörda kommundelsrådet har uttalat sig mot en förändring av postordningen, och kommunstyrelsen i Borås har också motsatt sig denna omläggning. Trots den massiva reaktionen mot beslutet från de berördas sida framhärdar alltså chefen för Göteborgs postregion med att hålla fast vid sitt beslut, som uteslutande är grundat på krasst ekonomiska beräkningar. Enligt en av postkontoret i Borås gjord beräkning skulle ca 27 000 kr. per år stå att vinna på omläggningen. Då förutsätts att utdelningen — omfattande en körsträcka på 23,6 km, distribution i ca 160 brevlådor samt betjäning av ett antal kunder — skall kunna ske på 80 minuter, dvs. i genomsnitt 30 sekunder per hushåll. Det förefaller i varje fall mig vara en alltför optimistisk bedömning. 85 Mot denna beräkning står en annan, också den grundad på kalkyler som gjorts av poststationen i Borås, att lantbrevbäringen kostar ca 400 kr. per hushåll, vilket leder till att omläggningen skulle medföra större kostnader än vid ett bibehållande av den nuvarande postordningen. Det råder alltså klart motsatta uppfattningar även beträffande den ekonomiska sidan av saken, och nog förefaller det mig ganska äventyrligt att fatta ett för de berörda människorna så betydelsefullt beslut på sådana grunder. Dessutom har man från postverkets sida tydligen inte tagit hänsyn till den förväntade utvecklingen i Hedared, innebärande bl.a. att ytterligare ett 50-tal hushåll tillkommer under 1980-talet. Det finns alltså, herr talman, anledning att ifrågasätta det meningsfulla i en omläggning av postordningen i Hedared. Jag vill därför än en gång vädja till kommunikationsministern att medverka till att det av postverket fattade beslutet omprövas. Som statsrådet påpekade i sitt svar kommer ju besvär över beslutet att prövas vid postverkets centralförvaltning, och jag tycker att jag där ser en möjlighet till omprövning.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig om jag avser att inom kort förelägga riksdagen ett lagförslag innebärande skyldighet att bära hjälm vid mopedfärd. Jag har tidigare i svar på liknande frågor hänvisat till ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att ta fram en skyddshjälm som är särskilt avpassad för mopedister. Statens trafiksäkerhetsverk har — trots att det nämnda utvecklingsarbetet ännu inte har slutredovisats — hemställt om att en sådan skyldighet som Elver Jonsson syftar på införs. Min avsikt är att föreslå regeringen att besluta om sådana bestämmelser så snart det är möjligt, givetvis under förutsättning att remissbehandlingen av trafiksäkerhetsverkets framställning inte ger anledning till annat ställningstagande. Slutligen vill jag nämna att ett beslut i frågan torde ligga inom ramen för det bemyndigande att besluta om vägtrafiklagstiftningen som regeringen har fått av riksdagen.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det finns två orsaker till att den ställdes. Den ena är den långa tid som gått utan att riksdagen fått ta del av ett lagförslag från regeringen. Riksdagen har nämligen förutsatt att ett sådant lagförslag om obligatorium för hjälmanvändning snart skulle komma. Det som gör att jag är något fundersam är de frågetecken som kommunikationsministern själv radar upp när han säger, att ett sådant förslag skall framläggas, givetvis under förutsättning att remissbehandlingen av trafiksäkerhetsverkets framställning inte ger anledning till annat ställningstagande. Det skulle förvåna mig om remissbehandlingen skulle kunna peka i någon annan riktning med tanke på att Nordiska rådet när det för ganska länge sedan diskuterade denna fråga ställde sig bakom kravet på hjälmobligatorium. När det gäller trafiksäkerhetsorganisationerna har NTF, MHF och andra organisationer ställt sig bakom liknande krav. Den andra orsaken till min fråga är den dystra verklighet vi har på trafikolycksfallens område. En av orsakerna är, som jag ser det, att hjälmanvändning ännu inte har fastställts i lag. Tar vi en mycket aktuell åldersgrupp för mopedkörning, nämligen 15-17-åringarna, finner vi att det bland dem varje år i trafiken dödas 75 personer, varav en stor del i anledning av mopedolyckor. När det gäller svårt skadade så har man i den åldersgruppen fått en ökning under 1970-talet med bortemot 40 96. I samma åldersgrupp är de s.k. lindrigt skadade enligt polisrapporter bortåt 2 000 personer medan andra beräkningar antyder att antalet kanske är fyra gånger så stort. Åldersgruppen 15-17 år är alltså en mycket utsatt grupp i trafikdödssammanhang. Man har där fem gånger så hög dödlighet som femåringarna och nära fyra gånger så hög dödlighet som 6S5-åringarna. Totalt har åldersgruppen 15-17 år den högsta andelen dödade i trafiken. Mopeden har en stor del av skulden till olyckorna i den gruppen. Till det kommer att en stor ökning inträtt sedan början på 1970-talet när det gäller svårt skadade. Jag vill ställa en följdfråga till kommunikationsministern: Skulle kommunikationsministern i väntan på att ett lagförslag kan träda i kraft kunna överväga att ge t.ex. trafiksäkerhetsverket i uppdrag att organisera en kampanj för hjälmanvändning vid mopedfärd? För egen del tror jag att det skulle kunna leda till att vi fick färre döda och skadade i samband med trafikolyckor vid mopedkörning. Varje undviken olycka är en så stor vinst mänskligt och ekonomiskt att det finns skäl att göra en kraftansträngning på det här området. Det skulle vara intressant att få statsrådet Turessons kommentar till den delfrågan.

Herr talman! Jag försäkrar Elver Jonsson att det inte behöver radas upp några argument för mig. Jag är nämligen helt övertygad om, och det har jag varit länge, att ett hjälmtvång är nödvändigt och mycket viktigt. Men trafiksäkerhetsverket har uppdragit åt en expert att utforma hjälmar som är lättare än de vanliga motorcykelhjälmarna, och då är det viktigt att de blir så konstruerade, att de trots att de är lättare har samma hållfasthet — i annat fall kan den sista villan bli värre än den första. Utredningsarbetet har tagit mycket lång tid, och nu har verket sagt att man inte väntar längre utan tar de resultat som finns, och så har man skrivit till regeringen. Nästa steg är nu att se till att man får en tidpunkt för ikraftträdandet, som är så vald att det kommer att finnas tillgång på hjälmar i tillräcklig omfattning — det behövs 400 000-500 000 hjälmar. Jag uppskattar att man kan ha en sådan tillgång ungefär till skolstarten nästa höst. Elver Jonsson var förvånad över att jag kunde tänkas ta hänsyn till remissyttranden — åtminstone verkade det så på hans uttalande. Jag anser att man skall vara mycket noga med att lyssna på vad remissinstanserna säger, och det vore förskräckligt illa om man skulle bestämma sig för en åtgärd innan man har fått in remissyttrandena. Om man inte tänker bry sig om vad remissinstanserna säger är det ingen mening med att besvära dem och be dem yttra sig.

Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att jag inte behöver övertyga kommunikationsministern om värdet av det här, men på något sätt glappar det när statsrådet bekänner sig till nödvändigheten men ändå tycker att man skall skynda långsamt. Svaret från herr Turesson om att trafiksäkerhetsverket utan att nu avvakta ytterligare rön ändå säger att någonting måste göras tyder väl på att vår otålighet har ett visst berättigande. Jag skulle vilja säga ett par saker när det gäller att få fram vad man kallar ”en lämplig hjälm”, både från trafiksäkerhetssynpunkt och från synpunkten att få hjälmen något så när prismässigt tilltalande. Det är som statsrådet sade, att det har getts i uppdrag åt experterna att få fram normer för mopedhjälm. Det intryck man får av de underhandsrapporter i ärendet som går att få är att det har stått förskräckligt stilla. Det har efter vad jag förstår jobbats rätt dåligt. Det är viktigt att slå fast att en sådan här lag måste komma, och jag noterar att den rimligtvis bör komma senast nästa höst. Jag tolkar herr Turessons svar så. När det gäller attityden till remissvar så är det naturligtvis helt riktigt som herr Turesson säger, att man skall invänta dem. Men i den här frågan har väl remissinstanserna varit ute och svarat innan de blev tillfrågade, och de har nog inte så mycket nytt att tillföra. Jag hoppas att kommunikationsdepartementet och ministern där snabbt kan komma med ett förslag till riksdagen och jag är övertygad om att vi kommer att ta ett sådant förslag.
Herr talman! Eftersom tiden inte räckte till förra gången att svara på sista frågan som Elver Jonsson framställde, vill jag för att inte vara oartig nämna att trafiksäkerhetsverket har haft kampanjer för att stimulera mopedister att använda hjälm både 1976 och 1977. Jag förutsätter att om

Herr talman! Björn Molin har fråga mig om jag vill medverka till att man i Sverige inför ett absolut förbud mot omkörning av skolskjutsar på samma sätt som skett i vissa andra stater. Jag utgår ifrån att Björn Molin i sin fråga avser förbud mot omkörning av skolskjuts som har stannat för aveller påstigning. Frågan om införande av förbud mot att passera en stillastående skolskjuts övervägs f. n. av trafiksäkerhetsutredningen. Resultatet av utredningens arbete bör avvaktas, och jag är därför i dag inte beredd att ta ställning till frågan om ett förbud.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Vi har i allmänhet kommit långt i Sverige när det gäller trafiksäkerheten, och kommunikationsministern har själv bidragit till det. På just den här punkten tror jag dock att vi skulle kunna ta ytterligare ett steg för att förbättra trafiksäkerheten. Det är sällan, tycker jag, som man blir så upprörd som när man får veta att ett barn på hemväg från skolan till sitt hem och sina kamrater blir skadat eller i värsta fall dödat i trafiken. Det är därför som jag har ställt frågan, om man inte bör bestämma sig för ett absolut förbud mot omkörning av skolskjutsar som har stannat på själva vägbanan — det gäller inte i de fall då de har möjlighet att köra in vid sidan av vägen. En sådan åtgärd skulle ju inte dra nämnvärt stora kostnader eller energi, vilket annars är bekymren när åtgärder skall vidtas på trafikområdet, eftersom vi har ont om både pengar och energi kommer ju annars de avvägningarna alltid in. Jag förstår naturligtvis att kommunikationsministern i avvaktan på utredningens resultat inte i dag vill ge ett besked, men jag har med den här frågan velat vidarebefordra en opinion som finns om att man här skall gå in med ett absolut förbud.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig vad jag menar med att kalla de politiska ungdomsförbundens medverkan i skolan för ”politisk indoktrinering”. I riksdagsbeslut om SIA-reformen fastslås att skolans roll och ansvar genom förslaget om samlad skoldag vidgas. Det bör under skoldagen vara möjligt för eleverna att få delta i och pröva olika föreningars och folkrörelsers verksamhet. ”De villkor som uppställs för verksamheten under skoldagen i mål och riktlinjer för skolans arbete anger den ram inom vilken föreningar och organisationer får verka på egna villkor.” I skolförordningen och läroplanen för grundskolan anges riktlinjerna för verksamheten.

Ett mera systematiskt studium av samhällets uppbyggnad och det demokratiska samhällsskicket sker således först i årskurs 7 och därefter. Det ankommer på skolstyrelsen och skolans ledning att tillse att medverkan av föreningar i skolarbetet sker på ett sådant sätt att kraven på saklighet och allsidighet tillgodoses. Många olika föreningar måste ges tillfälle att delta och kompletterande verksamhet anordnas för att undvika eventuell ensidighet. Politisk information förekommer enligt läroplanen i någon nämnvärd omfattning först fr.o.m. årskurs 7. Detta har också inneburit att de politiska ungdomsförbunden inte regelmässigt deltar i undervisningen förrän på högstadiet. Detta är en praxis som enligt min uppfattning är riktig och som bör gälla även fortsättningsvis.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, även om det inte var så särskilt mycket till svar, utan snarare en innantilläsning ur vad skolförordning, läroplaner och utskottsbetänkande säger. Min fråga avsåg inte vad som finns att läsa i officiella skrifter. Det är självklart att kraven på allsidighet skall upprätthållas i undervisningen. Lika självklart är att skolarbetet skall anpassas till elevens utvecklingsnivå och erfarenhets bakgrund. Det behöver vi inte diskutera. Nr 24 Min fråga gällde heller inte Britt Mogårds syn på den praxis som utbildats beträffande när och hur ungdomsförbunden medverkar i undervisningen. Jag ifrågasatte inte denna praxis i min fråga. lat ärter Vad min fråga gällde var Britt Mogårds häpnadsväckande benämning Om innebörden av på politiska ungdomsförbunds medverkan i skolan. Enligt ett pressmeduttalande rörande delande från utbildningsdepartementet med utdrag ur ett tal av Britt — de politiska Mogård betecknas denna medverkan som ”politisk indoktrinering”. ungdomsförbun Eftersom detta finns utskrivet i ett pressmeddelande kan det inte ses dens medverkan i som ett förfluget ord. Något måste väl det ansvariga statsrådet ha menat = skolan med den beteckningen. Jag — liksom jag förmodar de politiska ungdomsförbunden — skulle bra gärna vilja veta: Vad? Under de senaste åren har skolan och de politiska ungdomsförbunden närmat sig varandra. På många håll har ett förtroendefullt samarbete kommit till stånd. Eleverna har fått möta representanter för de politiska ungdomsförbunden direkt i undervisningen, något som är mycket positivt. Ungdomsförbundens medverkan syftar till att bidra till en saklig och allsidig information om samhällsorienteringen, att främja politisk debatt bland eleverna och att stimulera eleverna till engagemang i politiskt arbete. Det är alltså en sådan verksamhet som det ansvariga statsrådet kallar ”politisk indoktrinering”. Jag tycker det är att föra utvecklingen tillbaka åratal. Jag undrar: Var detta avsikten? I så fall skiljer sig skolministerns syn på de politiska ungdomsförbundens medverkan avsevärt från gällande mål och riktlinjer för grundskolan och gymnasieskolan. Jag menar nog att Britt Mogård bör göra ett nytt försök att besvara frågan vad hon menar med politisk indoktrinering i skolan. Vore det inte lämpligast med ett rejält avståndstagande från den beteckningen?

Herr talman! På många håll — inte minst från föräldrar — har man mött SIA-reformen med utpräglad misstro. Den utvidgade samverkan mellan skolan och samhället, bl.a. med föreningslivets medverkan i skolan, fruktar man skall innebära att barnet utsätts för obehörig påverkan. Det bådar inte gott för SIA-skolan; utan ett förtroendefullt samarbete mellan skola och hem lär vi inte få till stånd den förbättring av skolans inre arbete som reformen åsyftar. Lika väl som jag finner det naturligt och riktigt att ungdomar på högstadiet får kontakt med och kännedom om den partipolitiska verksamheten i samhället, lika väl anser jag att läroplanens föreskrifter om att skolan skall anpassa verkligheten efter elevens ålder och mognad är viktiga. Den uppfattningen torde delas av de allra flesta, och jag uppfattade Lena Hjelm-Walléns anförande på samma sätt. Oron bland föräldrarna förstärks när man i socialdemokratiska kvin 91 noförbundets tidning Morgonbris får läsa följande: ”För det är ju så att medan man bakar bullar, syr lapptäcken, diskuterar heminredning, fiskar, fotograferar eller vad det nu är man gör i gruppen — så pratar man ju med varandra. —-—- det kan ge eleverna en rejäl chans att lära känna de värderingar vi har inom arbetarrörelsen.” Jag erinrar ännu en gång om vad som står i läroplanen, t.ex. om att lära eleverna att hysa aktning för varje slag av väl utfört arbete och därmed bidra till att utjämna skillnader i värderingar av olika yrken och av människors olika arbetsinsatser. Det lika väl som ”innebörden av begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans och om konsekvenserna av brott mot lagar och föreskrifter” står vi i alla partier bakom. Värderingar därutöver inom arbetarrörelsen eller andra partier hör till partipolitisk verksamhet och bör enligt min bestämda mening inte i skolan förmedlas till barn, allra minst medan man bakar bullar. Jag hoppas därför att Lena Hjelm-Wallén vill ta avstånd från det citerade uttalandet.
Herr talman! Britt Mogård svarar fortfarande inte på den fråga som ställdes — och det är ju det ett statsråd skall göra när man ställer frågor i riksdagen. En annan diskussionspunkt som Britt Mogård nu tar upp är huruvida man kan omge sig med politiska värderingar när man bakar bullar. Det tror jag visst man kan. Jag tror att vi i våra kontakter med barn ständigt förmedlar en massa värderingar. Vi från arbetarrörelsen har våra värderingar, ni från konservativa partier och rörelser har era idéer. Dem förmedlar vi vare sig vi vill eller inte. Det skall vi inte på något sätt sopa under mattan — det måste fram, diskuteras och kritiskt granskas. Jag vill fortfarande ha svar på den fråga jag ställde, Britt Mogård. Vad menar Britt Mogård med att det är fråga om politisk indoktrinering när de politiska ungdomsförbunden medverkar i skolan?
Herr talman! Ett förtroende från samhällets sida gentemot föreningslivet, inkl. politiska organisationer, förutsätter ett ansvar från organisationernas sida. Jag tycker att det är oansvarigt att säga så som man sagt i Morgonbris, och jag noterar att Lena Hjelm-Wallén inte tar avstånd från det uttalandet. Följande sade jag i Nacka den 11 oktober: Ett mera systematiskt studium av samhällets uppbyggnad sker först i årskurs 7, och eleverna kan först då anses mogna att göra en egen bedömning av de skilda politiska uppfattningarna i vårt land. För de flesta föräldrar framstår det också som synnerligen stötande att elever under 13 år i skolan utsätts för någonting som kan betecknas som politisk indoktrinering. Jag menar att politiska ungdomsorganisationer självfallet kan medverka i skolan även på lågoch mellanstadiet men då med annan verksamhet, inte med partipolitisk verksamhet.
Herr talman! Jag förstår inte hur det skulle gå till om människor som har en aktiv politisk inställning skulle kunna så hundraprocentigt avskärma den att de inte påverkade andra människor vid samtal och i annan verksamhet, som Britt Mogård säger. Det är förvånansvärt att en person som själv har ett politiskt uppdrag på så hög nivå kan ha den inställningen. Det vore välgörande för debatten om Britt Mogård kunde ta avstånd från orden ”politisk indoktrinering”. Med dessa ord har Britt Mogård misstänkliggjort hela verksamheten, inte specifikt den på lågoch mellanstadiet utan även där de politiska ungdomsförbunden i dag vill vara med och skall vara med, nämligen på högstadiet och i gymnasieskolan. Också där har verksamheten med medverkan från de politiska ungdomsförbunden blivit misstänkliggjord genom Britt Mogårds yttrande.

Herr talman! Roland Sundgren har frågat mig om jag är beredd att vidta extraordinära åtgärder för att Wenströmska skolan i Västerås skall kunna byggas, eftersom behovet av grundläggande yrkesutbildning för yngre arbetskraft och sysselsättning av byggnadsarbetare är mycket stort i regionen. Förutom den reguljära investeringsramen för skolbyggnader har regeringen vid två tillfällen denna höst ställt medel till förfogande för ytterligare skolbyggnadsobjekt. Dessa extra ramar uppgår till sammanlagt 130 milj.kr. och har tillkommit för att förbättra sysselsättningsläget för byggnadsarbetare i olika regioner. Härtill kommer en rad byggnadsobjekt på andra områden än skolans. Regeringen har därvid prioriterat regioner där sysselsättningsläget för byggnadsarbetare är särskilt allvarligt. Regeringen följer ingående utvecklingen på byggarbetsmarknaden och är beredd att vidta ytterligare åtgärder om så skulle visa sig erforderligt. Investeringsanslaget för skolbyggnader för budgetåret 1978 79.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Mogård för svaret. Jag hade dock hoppats att jag i dag skulle ha kunnat få ett klart besked av statsrådet om att tillstånd att sätta i gång arbetet med Wenströmska skolan skulle kunna lämnas under den närmaste tiden. Det är nämligen riktigt som statsrådet säger,att skolöverstyrelsen högt prioriterar den här skolan. Det har den gjort länge. Västerås kommun har också kommit mycket långt i planeringsoch förberedelsearbetet, eftersom man var helt säker på att få starta det här skolbygget under innevarande vinter. När det olyckliga förslaget i våras lades fram av regeringen och som innebar att man skar ned skolbyggnadsramen med 60 milj.kr. — trots att riksdagen bara några veckor tidigare enhälligt gett regeringen bemyndigande att öka skolbyggnadsramen — blev oron stor i många kommuner, också i Västerås. Man såg sig nödsakad att vid halvårsskiftet i år avbryta konsultarbetet, som kostade tusentals kronor om dagen. Inte heller i dag går det att få något besked, utan allt det viktiga förberedelsearbetet får ligga nere och oron växer. Britt Mogård säger att man ingående följer utvecklingen av byggarbetsmarknaden och är beredd att vidta ytterligare åtgärder om så skulle visa sig erforderligt. Det är erforderligt, därför att oron växer bland byggnadsarbetarna i Västeråsregionen. Enligt länsarbetsnämnden i Västmanland befarar man en arbetslöshet bland byggnadsarbetarna i Västerås på mellan 500 och 600 personer under första kvartalet 1978. Den siffran förutsätter att nu kända och medgivna objekt kommer till stånd utan större störningar. Man har räknat med att vissa s.k. avgiftsobjekt kan få dispens och komma i gång. Om inte det lyckas kan man räkna med ytterligare ca 100 arbetslösa byggnadsarbetare. Det kommer då totalt att röra sig om 600-700. Mot bakgrund av den här förväntade byggarbetslösheten är det alltså angeläget att man snarast får ett besked att byggandet av Wenströmska skolan får starta. Eftersom statsrådet säger i sitt svar att man är beredd att vidta extraordinära insatser där sysselsättningsläget för byggnadsarbetare väntas bli särskilt bekymmersamt borde det inte vara så svårt för regeringen att besluta i den här frågan.
Herr talman! Fördelningen av byggnadstillstånd till skolbyggnadsobjekt har vid de två senaste tillfällena skett helt och hållet efter arbetsmarknadsstyrelsens bedömning. Det är självklart att läget på byggarbetsmarknaden snabbt kan förändras och försämras. Därför studerar vi f. n. arbetsmarknadsläget i olika regioner, inbegripet U-län och Västerås. Jag kan inte för dagen säga annat än att vi är beredda att vidta ytterligare åtgärder om så skulle visa sig erforderligt.
Herr talman! Jag har varit i kontakt med länsarbetsnämnden under de senaste dagarna. De bedömningar som man gjorde i slutet på september — och gav arbetsmarknadsstyrelsen besked om =— har slagit in. Läget har kanske t.o.m. blivit ännu sämre än beräknat. Visserligen har det nu varit bra väder för anläggningsarbetare, asfaltarbetare m.fl. Det har gjort — Nr 24 att de ännu inte i någon större utsträckning anmält sig som arbetslösa. Men man räknar med att redan i december, framåt jul, ha över 200 arbetslösa byggarbetare i Västerås. Silodktvniinnn rss tta Mot denna bakgrund hoppas jag att det blir enkelt för regeringen att Om utvidgning av snabbt fatta beslut i denna fråga. Den här skolan skulle fylla ett mycket det svenska stort behov, inte minst med tanke på att vi i Västmanland har stora = territorialhavet ungdomskullar, som uppnår 16 års ålder under de närmaste fyra fem åren. Detta gör det så angeläget att SÖ prioriterar det här skolbygget. Dessutom har vi, som sagt, att förvänta en hög byggarbetslöshet. Jag hoppas verkligen att regeringen snart kan lämna ett besked om igångsättande av den här skolan.

Herr talman! Sture Ericson har frågat mig om regeringen avser att före årsskiftet utvidga det svenska territorialhavet till tolv nautiska mil. Jag vill till en början erinra om att regeringen efter bemyndigande av riksdagen har beslutat att utvidga den svenska fiskezonen från årsskiftet. Som ett led i genomförandet av detta beslut förs under hösten en rad förhandlingar med andra stater. Regeringen har inte ansett det lämpligt att samtidigt också aktualisera frågan om en utvidgning av territorialhavet. En sammankoppling av de båda frågorna skulle nämligen kunna försvåra och försena arbetet med utvidgningen av fiskezonen. Med hänsyn härtill avser regeringen att först senare ta ställning till frågan om en utvidgning av territorialhavet. När det gäller sambandet mellan utvidgningen av territorialhavet och de svensk-sovjetiska förhandlingarna om avgränsningen av fiskezonen vill jag framhålla följande. Sverige har redan i dag en fiskezon om tolv nautiska mil, bl.a. runt Gotland, och denna fiskezon är accepterad och respekterad av alla stater i vår närhet, inkl. Sovjetunionen. Det är därför uteslutet att det i en sådan grå zon som Sture Ericson åsyftar skulle komma att ingå något område som ligger innanför tolvmilsgränsen. En utvidgning av territorialhavet skulle alltså inte få den betydelse för de svensk-sovjetiska förhandlingarna som Sture Ericson tänker sig.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Bakgrunden är att riksdagen den 16 december i fjol biföll en socialdemokratisk motion som rekommenderade en utvidgning av territorialhavet till 12 nautiska mil. Ett enhälligt utrikesutskott anbefallde att 95 frågan om en utvidgning skulle bli föremål för regeringens positiva och skyndsamma prövning. I den skriftliga motiveringen till min fråga hänvisade jag till de diskussioner som nu förs om fiskezonerna. Sedan riksdagsbeslutet om territorialhavet fattades har riksdagen den 4 juni bemyndigat regeringen att införa svensk fiskezon ut till mittlinjen. Regeringen beslutade den 11 augusti att från den 1 januari 1978 etablera en sådan fiskezon i Östersjön. Formellt är frågan om territorialhavet fristående från fiskezonfrågan. Reformen kan vidtas utan förhandlingar med andra stater och kan demonstrera beslutsamhet, om den görs nu. Det skulle visa att vi menar allvar. I en ledare i Sveriges Flotta för september i år sägs: ”Ett utvidgat territorialhav kommer dessutom att skänka en väsentligt bättre bas för övervakning och kontroll ute i fiskezonen.” Nu säger utrikesministern i sitt svar att en utvidgning av territorialhavet skulle kunna försvåra och försena arbetet med en utvidgning av fiskezonen. Försena — på vilket sätt? Utvidgningen skall ju ske vid årsskiftet! Regeringen avser vidare, säger utrikesministern, att först senare ta ställning till frågan om en utvidgning av territorialhavet. När? En enhällig riksdag har sagt att man bör göra det skyndsamt. Sedan FN:s havsrättsförhandlingar även i år blivit i det närmaste resultatlösa finns det inte skäl att vänta längre med beslut om territorialhavet. När den gotländska ”fiskegränskommittén” i måndags, den 7 november, uppvaktade regeringen fick de tala med statssekreteraren i jordbruksdepartementet Per Erik Eliasson. Enligt referat i moderata Gotlands Allehanda ställde statssekreteraren en märklig motfråga till de uppvaktande: ”Han undrade vad vi skulle göra om ryssarna gick över mittlinjen med kanonbåtar?” Om det är sådana egendomliga funderingar som sysselsätter regeringen finns det ju dubbel anledning att se till att territorialhavet blir tolv sjömil före årsskiftet, så att den grå zonen går åtminstone så långt från Gotlands kust. Har utrikesministern någon kommentar till statssekreterare Eliassons mycket märkliga utspel i måndags? Utrikesutskottet skrev i fjol höst: ”Det kan också för svenska miljövårdsintressen vara fördelaktigt att ha full kontroll över ett bredare territorialhav än hittills, särskilt med tanke på de oljeutsläpp som förekommer och riskerna för allt större tankfartygshaverier.” Den miljöförstörelse som ett ryskt tankfartyg nyligen ställde till med i Stockholms skärgård hade, om haveriet skett utanför den nuvarande fyramilsgränsen, förmodligen handlagts ännu sämre från svensk sida. Tolvmilsgränsen brådskar!
Nr 24 Herr talman! Regeringen tar med stort allvar de uppdrag som den Torsdagen den får från riksdagen, och det är självklart att vi försöker utföra dem. Men 10 november 1977 det är också vår uppgift att sammanväga de olika uppdragen, så att vi Lo får bästa möjliga slutresultat. Om utvidgning av När riksdagen för snart ett år sedan fattade beslutet om utvidgning det svenska av det svenska territorialhavet hade regeringen redan påbörjat vissa ut = territorialhavet redningar för att klarlägga skälen för och emot en sådan utvidgning och konsekvenserna av den. Dessa utredningar, som man i utskottsbetänkandet också förutskickade skulle göras, är nu avslutade och vi har alltså en bättre grund för ett beslut än vi hade tidigare. Samtidigt måste vi ta i beaktande den irritation som skulle kunna uppkomma om vi utvidgar territorialhavet samtidigt som vi är inne i så känsliga förhandlingar som en utvidgning av fiskezonen de facto är. Vi har ansett att det är utvidgningen av fiskezonen som är det mest brådskande, eftersom den är en livsnödvändighet för den svenska fiskerinäringen. Det är den bedömningen vi har gjort. Även om vi inte ser särskilt optimistiskt på möjligheterna till framgång vid den havsrättskonferens som skall hållas i vår, har vi ändå bedömt det så, att det finns skäl att se vad som kan komma ut av den —- om det eventuellt blir en ny havsrättskonvention. I annat fall kommer vi att vidta åtgärder när fiskeförhandlingarna är avslutade. Vi bör också ta hänsyn till vår omvärld. Östersjöstaterna har ännu inte gjort denna utvidgning, med undantag för Sovjetunionen som för länge sedan gjorde den.
Herr talman! Det besked som utrikesministern lämnar tyder på att vi får vänta till någon gång nästa höst innan något beslut kommer i den fråga som riksdagen har sagt skall behandlas skyndsamt. Riksdagen har också uttalat sig om hur man skall bedöma resultatet av havsrättskonferensens arbete. Det överensstämmer såvitt jag förstår inte med den handlingslinje som regeringen nu har valt. Om vi har tolv nautiska mils territorialhav vid årsskiftet kommer vårt rättsläge att vara likvärdigt med Sovjetunionens, och det är värdefullt. Jag tycker det är egendomligt att utrikesministern inte tar upp det uttalande som statssekreterare Eliasson gjorde den 7 november, när han undrade vad vi skall göra om ryssarna går över mittlinjen med kanonbåtar. Det måste väl regeringen ändå ha tänkt över före den 11 augusti, då man bestämde sig för att från årsskiftet hävda svensk fiskezon från mittlinjen. Att göra sådana ängsliga uttalanden som statssekreterare Eliasson har gjort är väl ändå att inbjuda till kanonbåtsbesök efter den 1 januari?
Herr talman! Jag tror det är en god regel att inte kommentera tidningsuttalanden av personer som man inte har fått höra i ett ärende. 97 Jag föredrar att kommentera sådant som har blivit verifierat. När det gäller övervakningen av våra fiskegränser och ett eventuellt utvidgat territorialhav är Sture Ericson väl medveten om på vilket sätt vi skyddar våra kuster. Så kommer vi också framgent att handla oavsett andra länders tillvägagångssätt. Vi hoppas att de också kommer att följa de traditionella formerna. Jag sade inte att vi kanske måste vänta med en utvidgning till nästa höst. Jag sade bara att vi måste beakta vad som eventuellt kommer till våren. Det kan mycket väl hända att vi, sedan fiskezonsförhandlingarna har avslutats, bedömer det så, att vi bör göra en utvidgning av territorialhavet redan tidigare.
Herr talman! En utvidgning av det svenska territorialhavet till tolv sjömil kommer att förstärka den svenska förhandlingspositionen, inte att försvaga den. Det kommer att klargöra att den av Sovjetunionen föreslagna mittlinjen är helt orealistisk. Vad som har hänt de senaste dagarna bör väl påminna oss om hur viktig miljövårdsaspekten är i sammanhanget. Hade den sovjetiska tankbåten gått på grund fyra sjömil utanför svenska kusten, hade vi haft en miljökatastrof utan att svenska myndigheter över huvud taget hade kunnat ingripa. Nu ingrep de för sent i alla fall.

Herr talman!
Med ändring av den preliminära tidsplanen blir kammarens sammanträde torsdagen den 17 november ett bordläggningsplenum. Vid detta sammanträde som börjar kl. 14.00 besvaras ett antal frågor och interpellationer.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig när de överläggningar skall inledas som riksdagen uppdragit åt regeringen att ombesörja med närmast berörda företag i syfte att åstadkomma en begränsning av dessas verksamhet i Sydafrika och på vilket sätt regeringen själv kommer att engagera sig i dem. Riksdagen begärde i juni i år att regeringen skulle tillsätta en utredning om förbud mot kapitalexport till Sydafrika och Namibia i samband med företagsinvesteringar där. Regeringen utsåg i juli en parlamentariskt tillsatt kommitté för detta utredningsarbete och utfärdade direktiv för denna. Kommitténs arbete påbörjades i september. I sitt beslut uttalade riksdagen även att den förutsatte att regeringen låter ombesörja överläggningar med närmast berörda företag i syfte att åstadkomma en begränsning av dessas verksamhet i Sydafrika, och i förekommande fall Namibia, till vad som under rådande omständigheter synes lämpligt. F. d. landshövdingen Valter Åman kommer att som särskilt tillkallad utredare på regeringens uppdrag leda dessa överläggningar. Arbetet härmed kommer självfallet att bedrivas i överensstämmelse med riksdagens hemställan. Utredaren kommer att till regeringen rapportera om resultatet av dessa överläggningar. Denna rapportering kommer att utgöra underlag för regeringens beslut om eventuella ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Jag ställde två frågor till handelsministern. Den ena löd: När skall överläggningarna med de svenska företag som har investeringar i Sydafrika börja, och den andra: På vilket sätt tänker regeringen själv engagera sig i dem? Den första frågan har kommit i ett något annat läge, eftersom regeringen sedan jag ställde den uppdragit åt Valter Åman att uppta överläggningar. Jag utgår ifrån att han gör det utan dröjsmål. Den andra frågan blir då den som vi har att intressera oss för i dag, dvs. på vilket sätt regeringen själv tänker engagera sig i överläggningarna. Härvidlag vet vi egentligen inte mer än en sak, nämligen att regeringen har gett besked om att den själv inte tänker ha överläggningar med företagen. Det blir alltså inte handelsministern eller något annat statsråd utan en särskild utredningsman, Valter Åman, som skall förhandla. Jag tror att det är rätt angeläget att regeringen satsar sin kraft och sin auktoritet på att nå resultat vid dessa överläggningar. Visserligen är det mycket viktigt att understryka att riksdagen snarast möjligt bör få det begärda förslaget om en lag som förbjuder kapitalexport till Sydafrika, men det är icke mindre viktigt att överläggningarna med företagen verkligen leder till resultat. Det förhåller sig i mycket hög grad så, att lagen kan bli ett slag i luften, om man inte lyckas utverka åtaganden från företagens sida att frivilligt dra ned sin verksamhet i Sydafrika på det sätt som riksdagen har beställt. En lag kan ju inte hindra, i varje fall är det mycket svårt, att företagen finansierar sin verksamhet i Sydafrika genom vinster som intjänats där, genom lån utomlands eller genom överföringar från ett tredje land. Meningen med överläggningarna är att förhindra den utvecklingen och förverkliga det som riksdagen avsåg, nämligen en effektiv minskning av de svenska engagemangen i Sydafrika. Jag vill även fråga handelsministern om han är beredd att åtminstone här i dag stödja Åman genom att klart och entydigt deklarera att han för sin del och regeringen tänker sätta in all sin kraft på att verkligen åstadkomma utfästelser från företagen, som garanterar att det blir en faktisk minskning av deras verksamhet i Sydafrika.

Nr 25 Herr talman! I det betänkande från utrikesutskottet som låg till grund för riksdagens beslut i denna fråga förutsattes att regeringen skulle låta ombesörja en utredning och en förhandlingsomgång med företagen, och regeringen låter också f. n. ombesörja detta. Efter det att resultaten härav — Om förbud mot redovisats finns det anledning att på sakliga grunder avgöra vad som = kapitalexport till ytterligare kan och bör göras. Det är uppenbart ett intresse att ta steg = Sydafrika i en riktning som tillfredsställer olika i utrikesutskottets betänkande uppsatta mål. Dock är det naturligtvis inte alldeles komplikationsfritt. Låt mig t.ex. peka på att om man tvingar företag att i mycket snabb takt avveckla sina engagemang, måste det kanske ske till priset av mycket stora kapitalförluster. Dessutom kanske man inte får tillstånd av myndigheterna att återföra kapital utan i stället blir tvungen att ha pengarna på bank i Sydafrika. Det finns komplikationer av det slaget, och det är väl bakgrunden till att herr Lidbom själv i debatten den 4 juni faktiskt pekade på ett antal sådana problem. Jag citerar ur herr Lidboms anförande: ”Ett förbud mot kapitalexport bör därför om möjligt kompletteras med frivilliga åtaganden från berörda företag om successiv avveckling eller nedtrappning av deras sydafrikanska aktiviteter. Avvecklingen bör naturligtvis genomföras i en sådan takt och på ett sådant sätt att det inte uppstår några orimliga kapitalförluster.” Mot bakgrund av att det — tyvärr — finns problem av detta slag är det rimligt att avvakta vilka resultat den ytterst kompetente utredningsmannen når, innan man bestämmer vilka ytterligare steg som skall tas. För att han skall ha möjlighet att bedriva ett meningsfullt arbete har man gjort mycket klara meningsyttringar i utrikesutskottets betänkande, och det är uttalanden som regeringen självfallet står bakom.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag är medveten om att det finns komplikationer. Jag har sagt att man naturligtvis får bedriva detta arbete med omdöme, så att man inte i onödan vållar stora kapitalförluster och stor kapitalförstöring för svenska företag. Men det hindrar inte att man samtidigt måste bedriva det med en viss målmedvetenhet. Satsar inte regeringen sin auktoritet på att det skall bli resultat, tror jag inte att Valter Åman på egen hand kan lyckas. Det hela hänger betydligt mindre på hans förhandlingsskicklighet än på att företagen när de förhandlar med honom verkligen vet att han har regeringens auktoritet bakom sig när han kräver att de skall minska sina engagemang i Sydafrika. Jag har någon erfarenhet redan från arbetet med Sydafrikautredningen av att viljan hos företagen att gå riksdagen till mötes inte är överdrivet stor. Det framgår också av en intervju nyligen i Dagens Industri med ett par företags representanter, SKF och Fagersta, att man ingalunda är inställd på att avveckla eller trappa ner sina engagemang. 107 Det vore av värde, om handelsministern åtminstone kunde säga att han klart och helhjärtat stöder Valter Åmans ansträngningar att minska företagens verksamhet i Sydafrika. Utrikesutskottets betänkande, som handelsministern hänvisar till, är bra i och för sig, men låt oss göra det fullständigt entydigt klart, att meningen är att de svenska företagens verksamhet i Sydafrika skall minskas! Säger handelsministern det, har han redan lämnat ett litet bidrag till att hjälpa Valter Åman på traven.

Herr talman! Jag är förvånad över att höra Carl Lidboms karakteristik av utrikesutskottets betänkande — som är antaget av en enhällig riksdag och som har legat till grund för de direktiv som regeringen har givit dels till den parlamentariska utredning som granskar dessa frågor, dels till Valter Åman — nämligen att betänkandet visserligen är bra i och för sig. Det tycker jag är att skifta position litet för ofta, t.o.m. för att vara Carl Lidbom. Jag uttalar med all önskvärd klarhet att Valter Åman har utrikesutskottets betänkande och regeringens parallella uppfattning därtill i ryggen såsom auktoritetsgivande i sina diskussioner med företagen.
Herr talman! Jag har inte på något sätt gjort invändningar emot utrikesutskottets betänkande. Men vad jag hela tiden får ett obehagligt intryck av är att handelsministern flyr undan. Det som är eller borde vara helt klart vill handelsministern inte ha utklarat, därför att han egentligen inte vill ta i det här ämnet med tång. Det borde ändå vara ganska enkelt att tala om att det är fullständigt uppenbart att vad som står i utrikesutskottets betänkande innebär att företagen skall minska sin verksamhet i Sydafrika. Med en sådan enkel tolkningsförklaring — som bekräftar att handelsministern delar denna uppfattning, som säkert 99 96 av riksdagens ledamöter har — skulle saken vara klar här i dag.

Herr talman! En som har en imponerande förmåga att fly undan är herr Lidbom, i sina ständiga ansträngningar att fly undan sig själv. F.n. försöker herr Lidbom undfly det betänkande som riksdagen har antagit enhälligt och som även herr Lidbom har underskrivit. Det måste väl ändå vara tillräckligt att jag säger att som grund för herr Åmans ansträngningar finns utrikesutskottets enhälliga betänkande. Som jag nyss sade, den som verkligen flyr undan sina positioner hela tiden, det är herr Lidbom. Det har jag många gånger märkt, inte minst när han nu inte ens vill erkänna det uttalande som han själv gjorde i riksdagsdebatten den 4 juni, nämligen att här finns — enligt herr Lidboms sätt att se — en hel del komplikationer. Skall man då inte längre ta hänsyn till vad herr Lidbom själv tyckte den 4 juni?
Herr talman! Det är en egendomlig typ av debatt som herr Burenstam Linder för i detta sammanhang. Jag har alldeles nyss sagt att jag hela tiden varit medveten om vissa komplikationer. Jag har hela tiden sagt att jag till fullo står bakom utrikesutskottets betänkande. Men möjligen finns här en oroväckande tolkningsskillnad när det gäller utrikesutskottets betänkande. Herr Burenstam Linder citerade själv att uppgiften är att se till att investeringarna i Sydafrika och de svenska företagens verksamhet där skall begränsas till vad som under rådande omständigheter synes lämpligt. För mig — och även för majoriteten av riksdagens ledamöter, det är jag övertygad om =— betyder detta i klarspråk att de svenska företagens verksamhet i Sydafrika skall minska. Och jag frågar i all enkelhet: Delar handelsministern denna tolkning?

Herr talman! Herr Hermansson har ställt tre frågor till mig i en interpellation om de svenska företagens direkta investeringar i utlandet. Frågorna är: 1. Har tillstånden till direkta svenska investeringar i utlandet ökat även under 1977, och till vilken totalsumma kan de beräknas uppgå? 2. Har minskningen av sysselsättningen i industri i Sverige och ökningen av sysselsättningen i svenskägda företag utomlands fortsatt även under 1977, och vilka kan totalsummorna beräknas bli? Jag skall besvara frågorna i samma ordning. De svenska företagens investeringar utomlands har ökat starkt sedan mitten av 1960-talet, om man endast ser till de nominella beloppen, såsom herr Hermansson gör. Om inflationen, vilken som bekant varit särskilt snabb under 1970-talet, räknas bort får man en mer rättvisande bild av utvecklingen. En sådan beräkning visar att utlandsinvesteringarna 1975 i volym låg endast ca 5 96 högre än medeltalet för hela perioden 1970 till 1975. Under 1976 steg tillståndsgivningen visserligen relativt kraftigt till såväl belopp som volym. Och som svar på den första frågan kan jag nämna att tillstånden hittills i år, dvs. för januari t.o.m. oktober 1977, har uppgått till 3 250 milj.kr. Någon säker bedömning av vad slutsumman kan bli för hela 1977 kan inte göras. Det finns emellertid ingen anledning att anta att siffran kommer att överstiga fjolårets, nämligen 3 480 milj.kr. Men ökningen under 1976 och 1977 förklaras till avsevärd del av alldeles speciella omständigheter. Bl. a. har svenska varv under de två senaste åren tvingats att gå in med delägande i utländska rederier för att skydda sina fordringar i samband med fartygsleveranser till utländska rederier, vilkas soliditet undergrävts av den internationella sjöfartskrisen. Detta delägande i utländska rederier, som uppgått till ca 500 milj.kr. 1976 och till 600 milj.kr. i år, har varit nödvändigt för att inte förvärra en redan förut besvärlig situation för de svenska varven. En närmare granskning visar sålunda att de svenska investeringarna i tillverkningsindustrin utomlands 1976-1977 är betydligt lägre än de totala tillstånden. Volymmässigt torde utlandsinvesteringarna bli icke oväsentligt lägre 1977 än 1976. Man kan också konstatera att de svenska investeringarna utomlands exkl. varven inte har ökat nämnvärt snabbare än industrins investeringar i Sverige. Utlandsinvesteringarna uppgick sålunda i årsmedeltal till drygt 13 26 av industriinvesteringarna i Sverige under perioderna 1965-1970 och 1970-1975. Under 1976 och 1977 ligger andelen endast drygt en procentenhet högre. I fråga om finansieringen av utlandsinvesteringarna har politiken sedan slutet av 1960-talet med ett kort avbrott varit att förena tillstånden till investeringar i främst tillverkningsbolag med krav på att företagen lånar upp en större del av det erforderliga kapitalet utomlands. Den andel av investeringarna som finansieras med betalning från Sverige har successivt sjunkit mycket starkt — från drygt 50 96 i genomsnitt 1965-1970 till 33 96 1970-1975. För 1976-1977 uppgår betalningarna från Sverige till endast ca 13 96 av investeringsbeloppen, dvs. mindre än 500 milj.kr. per år. Tvärtemot vad herr Hermansson gör gällande är det alltså en allt mindre del av utlandsinvesteringarna som finansieras med kapitalexport från Sverige. När det sedan gäller sysselsättningen i industrin i Sverige vill jag först korrigera herr Hermanssons siffror. Så till exempel är det rätta talet en minskning med 5 900 personer från 1970 till 1975 och inte 15 800 personer som herr Hermansson uppgav. Även siffran för sysselsättningsminskningen från 1975 till 1976 understiger herr Hermanssons med några tusental personer. Jag har därvid använt den officiella sysselsättningsstatistiken i statistiska centralbyråns nationalräkenskaper. Under 1977 har sysselsättningen i industrin fortsatt att sjunka. Nedgången från 1976 till 1977 kan beräknas bli inemot 40 000 personer. Av intresse är emellertid att de svenska företag som etablerat sig utomlands fram till 1975, dvs. så långt statistiken når, ökat antalet anställda såväl här hemma som utomlands. Enligt undersökningar som gjorts av statistiska centralbyrån och Industriens utredningsinstitut har de utlands investerande industriföretagen ökat antalet anställda i Sverige med inte mindre än 25 000 personer från 1973 till 1975. En stark utlandsverksamhet har hjälpt många svenska koncerner att upprätthålla en ofta rent förlustbringande produktion i Sverige. Vad sedan angår herr Hermanssons tredje fråga må erinras om att kontrollen av de inoch utgående direktinvesteringarna sker inom ramen för den svenska valutalagstiftningen. Ansökningarna om utlandsinvesteringarna prövas av riksbankens valutastyrelse. Sedan 1969 beviljas tillstånd endast om investeringen främjar den svenska exporten eller på annat sätt är gynnsam för betalningsbalansen. Som jag nyss nämnde krävs också att investeringarna i stor utsträckning finansieras utomlands. Därutöver har från den 1 juli 1974 genom en ändring i valutalagen den penningoch valutapolitiska bedömningen kompletterats med en prövning utifrån industrioch sysselsättningspolitiska synpunkter. Från nämnda år har företrädare för TCO och LO såsom medlemmar av valutastyrelsen deltagit i prövningen av utlandsinvesteringarna. Jag vill tillägga att frågan om utlandsinvesteringarna har berörts av ett flertal utredningar. Även de fackliga organisationerna har bedrivit ett omfattande utredningsarbete. Vissa delfrågor kommer dessutom att bli ytterligare belysta i en nära framtid. Utredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen har bl.a. till uppgift att studera de speciella problem som det internationella företagandet kan ge upphov till på konkurrensområdet. I december 1976 fick statens industriverk i uppdrag att utreda de multinationella företagens betydelse för svensk industriell teknisk utveckling. Jag har nyligen på regeringens uppdrag utfärdat direktiv för en kommitté som skall se över valutaregleringen. Kommittén skall bl.a. särskilt studera direktinvesteringarnas effekter på den allmänna ekonomiska utvecklingen på kort och lång sikt, däribland konsekvenserna för utrikeshandel, internationell konkurrenskraft och bytesbalans. Samtidigt har regeringen på industriministerns initiativ utfärdat direktiv för en utredning om de internationella investeringarnas näringspolitiska verkningar. Med beaktande av tidigare utredningsarbete kan de två sistnämnda utredningarna, som självfallet har att samråda med varandra, förväntas ge ett underlag för omfattande och allsidiga överväganden om de svenska direktinvesteringarna. I avvaktan på utredningsresultaten föreligger f. n. inom regeringen inga planer på åtgärder mot utlandsinvesteringarna i det av herr Hermansson angivna syftet.

Herr talman! På samma gång som jag tackar ekonomiministern för svaret på interpellationen vill jag sammanfattningsvis konstatera att herr Bohman i sak tvingas medge, att tillstånden till direkta svenska investeringar i utlandet med största sannolikhet kommer att öka även under 1977 och att minskningen av sysselsättningen i industrin i Sverige sam tidigt fortsätter. Regeringen vill emellertid inte vidta några åtgärder för att stoppa industriutflyttningen och kapitalexporten. Utöver denna sammanfattning i sak av ekonomiministerns svar vill jag säga att jag anser det otillständigt att så som sker i svaret försöka dölja en del av dessa fakta genom att ofullständigt redovisa siffermaterial som står till ekonomiministerns förfogande. Han kan möjligen invända att även siffermaterialet i min interpellation är ofullständigt. Ja, det är ju därför jag har ställt frågor om dessa problem. Men på ett interpellationssvar måste man kunna ställa anspråket att det skall ge en fullständig redovisning av alla fakta. Jag går igenom svaret punkt för punkt. Gösta Bohman försöker hävda att det egentligen inte har skett någon större ökning av utlandsinvesteringarna. En sådan större ökning får man fram, menar han, endast om man begränsar sig till de nominella värdena och inte tar hänsyn till inflationen. Men ett faktum är ju att de direkta investeringarna i utlandet sedan början på 1960-talet har mer än tjugodubblats. En så stark inflation att den skulle uppväga denna nominella mångdubbling har inte ens herr Bohman lyckats åstadkomma.

Vad finns det för skäl bakom det självsäkra påståendet att tillståndsgivningen inte kommer att fortsätta i samma tempo? Slutsumman skulle då bli 3 900 milj.kr., alltså en väsentlig ökning jämfört med 1976 och en mångdubbling jämfört både med 1960-talet och med de första åren av 1970-talet. Herr Bohman styrker inte på något sätt sitt påstående att utlandsinvesteringarna inte kommer att överstiga fjolårets. Han kan f. ö. inte göra det — av två skäl: dels är året inte slut än, dels vet ingen i vilken utsträckning beviljade tillstånd utnyttjas. Den obestridliga starka ökningen under 1976 och 1977 — en ökning som herr Bohman på andra ställen i svaret närmast anser negligibel — vill han förklara med att svenska varv under de två senaste åren tvingats gå in med delägande i utländska rederier. Det kallar han ”alldeles speciella omständigheter”. Detta ändrar ju inte det förhållandet att det skett en stark ökning av kapitalexporten under dessa år. Siffran för varven berör dessutom en mindre del av ökningen. Många företag skyller på ”speciella omständigheter” när de skall försvara sina stora utlandsinvesteringar. Kapitalexporten har hur som helst skett, det är det avgörande. Dessa utlandsinvesteringar vill emellertid herr Bohman i fortsättningen räkna bort, när han skall ge en siffra för utlandsinvesteringarnas relativa andel av industriinvesteringarna inom Sverige. Den borträkningen kan inte anses tillåten. Även med detta otillbörliga räknesätt tvingas ekonomiministern medge att utlandsinvesteringarna 1977 skulle vara ca 14 96 av de totala industriinvesteringarna i landet. Det är ungefär samma siffra som industriinvesteringarna inom Sverige beräknas minska med i år. Om jämförelsen inte säger ekonomiministern något, så är den desto mera talande för de många som redan är arbetslösa och de många som kommer att slås ut ur industrijobb under det närmaste året. Ett av regeringens avgörande argument när det gäller att försvara de stora utlandsinvesteringarna är att en stor del av det erforderliga kapitalet lånas upp utomlands. Men vad ändrar det i huvudfrågan? Lån skall ju betalas tillbaka och dessutom med höga räntor. Man flyttar belastningen några år framåt i tiden, men problemet kvarstår. Möjligen kan herr Bohman säga att detta får den nya regering klara som kommer senast efter valet 1979, men i verkligheten är det ju svenska folket som får svida. De allra största företagen i Sverige, som också är de största utlandsinvesterande företagen, har ökat sin sysselsättning både i utlandet och i Sverige. Det är framför allt ett uttryck för den starka koncentration av sysselsättningen, produktionen och kapitalet som skedde under den socialdemokratiska regeringen och som fortsätter i starkt tempo också under den borgerliga regeringen. Herr Bohman anför bara siffran för sysselsättningsökningen i Sverige, ungefär 25 000. Det hade varit hederligare och gett en mera rättvisande bild om han också anfört siffran för samma företags ökning av sysselsättningen i utlandet under samma tid, nämligen över 31 000 personer. Ökningen i utlandet av sysselsättningen var 12,9 96 under dessa två år mot 9,7 96 i Sverige, alltså väsentligt starkare i utlandet. Dessa stora företags sysselsättning har mer och mer flyttats från Sverige till utlandet. Den utvecklingen har fortsatt också under 1976 att döma av de siffror för de största utlandsinvesterande företagen som redovisats av tidskriften Veckans Affärer. Man kan naturligtvis diskutera enskilda siffror som bevisar den här processen, men jag kan inte förstå varför herr Bohman intar den attityden att här egentligen inte existerar några som helst problem. Visst gör det väl det! Visst är denna tendens med en utflyttning av svensk industri från Sverige till utlandet med den starka ökningen av utlandsinvesteringarna ett problem särskilt under nuvarande ekonomiska kris, men också om man ser frågan mera långsiktigt. Slutligen: Herr Bohman hänvisar till tillsatta utredningar som ett av skälen till att regeringen inte vill vidta några åtgärder för att stoppa industriutflyttningen och kapitalexporten. Ja, det är det regeringar brukar göra när de inte vill företa något. Under tiden utredningarna sitter fortsätter kapitalexporten, fortsätter industriutflyttningen, fortsätter industrijobben i Sverige att minska och arbetslösheten att öka. Det är en politik som inte kan godkännas.

Herr talman! Herr Hermansson gjorde gällande att jag inte skulle se några problem i att svensk industri satsar pengar och kunnande utomlands. Det är klart att det i vissa lägen kan finnas problem i den här processen.

Vad som gör det svårt att föra en meningsfull debatt med herr Hermansson i sakfrågan — om vi bortser från siffrorna, som jag återkommer till — är naturligtvis det förhållandet att vi har olika utgångspunkter för vår bedömning. Jag är anhängare av ett fritt handelsutbyte. Jag tror på möjligheten att öka välståndet i länderna genom att kunnande, varor och även kapital kan röra sig över gränserna. Det är till gagn för alla de länder som deltar i det här fria handelsutbytet. Inte minst Sverige är i allra högsta grad beroende av detta, vilket det krisläge som vi befinner oss i i dag bekräftar. Herr Hermansson däremot är anhängare av sluten planhushållningsekonomi, där man inte skapar välstånd på det här sättet utan i andra former. — Detta gör att det naturligtvis är mycket svårt för oss att mötas när vi diskuterar sådana här problem. Och därför skall jag inte föra debatten vidare. Jag skall däremot gå in på den sifferexercis som herr Hermansson ägnade sig åt när han kritiserade mitt svar. Han gjorde gällande att det inte var en fullständig redovisning som jag har lagt fram och att kapitalutförseln från Sverige i själva verket är av helt andra dimensioner och kan få helt andra konsekvenser än jag har angivit. Om man — vilket herr Hermansson tydligen inte vill göra — reviderar siffrorna när det gäller det kapital som går ut från Sverige med hänsyn till konverteringen av fordringar för levererade fartyg och för fordringar på dotterbolag blir siffrorna helt annorlunda än dem som herr Hermansson anförde.

Varför skall man då dra ifrån konverteringarna av fordringar på grund av svenska leveranser som jag menar att man måste göra vid bedömningen av våra utlandsinvesteringar? Kapitalexport som kapitalexport, menar herr Hermansson. Jo, om man inte konverterar, herr Hermansson, innebär det att direkta förluster drabbar berörda företag och hela folkhushållet. Sådana förluster medför en större påfrestning på vår kapitalbalans än den utflyttning av kapital som det här är fråga om. Genom att föra ut kapital i detta syfte har vi i alla fall pengarna kvar. Om vi skulle skriva av fordringarna direkt skulle det innebära klara förluster för hela det svenska folkhushållet. Därför är det riktigt att man gör en sådan här revidering när man redovisar den egentliga kapitalöverföringen för utlandsinvesteringar. Även herr Hermansson borde kunna kosta på sig att medge att det är riktigt — om man skall titta på vad som skett under den här perioden — att ta hänsyn till inflationen, dvs. göra en bedömning av volymerna av våra investeringar. Gör man en sådan bedömning blir sifferserien följande — jag går också den här gången tillbaka till 1972: 1900 miljoner 1972, 1 400 miljoner 1973, 1 900 miljoner 1974, 1 600 miljoner 1975, 1 900 miljoner 1976 och i år hittills 1 300. Jag vågar kategoriskt påstå att beloppet i år kommer att underskrida beloppet från förra året. Det borde väl ändå säga herr Hermansson en del — han viftade bara bort det med hänvisningar till företagskoncentrationer och annat — att de utomlands investerande svenska företagen går avsevärt bättre än andra svenska företag. De ger ökad sysselsättning här hemma också, och de har bättre lönsamhet, vilket vi alla borde ha intresse av att sträva efter i dag, då lönsamheten generellt sett är utomordentligt låg. Lönsamheten i det svenska näringslivet har aldrig tidigare varit så låg som den är i dag, vilket har tvingat regeringen att göra brandkårsutryckningar som kostar skattebetalarna mycket pengar. Jag kan nämna några siffror beträffande sysselsättningen utomlands som gäller de 20 största svenska företagen. 1973-1974 ökade antalet anställda med 16 500 i Sverige och i utlandet med 21 000, en ökning med 6,4 26 å ena sidan och 8,9 26 å den andra, alltså en något högre ökning utomlands. Mellan 1974 och 1975 var ökningen 8 300 i Sverige och 9 800 utomlands, 2 96 i det första fallet, 3,7 26 i det andra fallet — en något större ökning utomlands än i Sverige alltså. Herr Hermansson gjorde gällande att den omständigheten att större delen av de pengar det här är fråga om lånas upp utomlands inte spelar någon roll. Pengar som pengar, menar han. Låt mig först nämna några siffror. Det kapital som gick från Sverige, som alltså inte lånades upp utomlands, uppgick år 1972 till 659 miljoner, 1973 till 923 miljoner, 1974 till 651 miljoner, 1975 till 402 miljoner, 1976 till 491 miljoner och 1977 till 401 miljoner. Då har jag ändå icke gjort någon revidering med hänsyn till penningvärdets fall. Jag återkommer till frågan om det inte skulle spela någon roll att pengarna lånas upp utomlands. Herr Hermansson gjorde gällande att det ur svensk intressesynvinkel och med hänsyn till den svenska kapitalstocken var sak samma om pengarna lånades utomlands och inte överfördes från Sverige till investeringsländerna. Lånen måste ändå återbetalas med svenska pengar och med räntor härifrån, sade herr Hermansson. I själva verket rör det sig här om produktiva investeringar, och lånen betalas med det kapital och de räntor som genom produktionen skapas i dessa länder. De belastar icke den svenska kapitalbalansen på det sätt som herr Hermansson antydde. Jag skall inte gå in på själva materien — jag har redan förklarat att herr Hermansson och jag icke kan mötas, eftersom vi har helt olika utgångspunkter och lägger helt olika värderingar till grund för vår bedömning av Sveriges behov av det internationella varuutbytet.

Herr talman! Det är bra att ekonomiministern nu medger att vissa problem är förknippade med kapitalexport till utlandet, med minskningen av sysselsättningen i svensk industri osv. Det är just de problemen som jag anser det viktigt att diskutera. Men då menar herr Bohman att det skulle vara meningslöst att föra en sådan diskussion eftersom vi har så olika utgångspunkter. Hans beskrivning av min utgångspunkt är emellertid missvisande. Jag är visserligen, det är riktigt, anhängare av en planhushållningsekonomi, men jag är inte anhängare av att den är sluten i den meningen att den inte bedriver någon som helst handel med utlandet — det har jag aldrig givit uttryck för. Jag tror att Sverige, oavsett ekonomiskt system, måste ha ett relativt omfattande varuutbyte med andra länder. Visserligen anser jag att utrikeshandeln f. n. torde spela en alltför stor roll, att man har satsat för mycket på exportindustrin, vilket har bidragit till att skapa en del av de nuvarande problemen. Men att Sverige för all framtid måste ha en relativt omfattande utrikeshandel råder det ingen som helst tvekan om enligt mina värderingar. Herr Bohman menar att han å andra sidan är anhängare av ett fritt handelsutbyte till gagn för alla, och därför blir hans inställning en annan till kapitalexporten och utflyttningen av industri från Sverige. Det skulle kanske föra alltför långt att ta upp en utförlig diskussion om olika teorier som finns om utrikeshandeln och dess betydelse.

Man kan sätta ett mycket stort frågetecken för påståendet att vi över huvud taget skulle ha ett fritt handelsutbyte till gagn för alla. Däremot är det riktigt att vi har ett rätt omfattande handelsutbyte som bestäms och domineras av de stora internationella koncernerna, av vilka som bekant flera också har sin bas i svenskt näringsliv. Man måste alltså göra en stark revision av själva teorin för utrikeshandeln, föra in en rad nya moment, om man skall komma fram till en riktig värdering av de krafter som där gör sig gällande och i vilken mån denna utrikeshandel verkligen är till gagn för alla människor i Sverige. En del av den är det på det sättet att vi får tillgång till vissa produkter, men mycket av den utrikeshandel som bedrivs bestäms också av de internationella koncernernas intressen, och de bygger inte på maximen att tillfredsställa människornas behov utan att säkra så stora profiter som möjligt. Detta sagt som kommentar till första delen av herr Bohmans anförande. Sedan till det han kallar sifferexercisen, där han nu anför nya sifferserier som inte redovisades i interpellationssvaret. Jag skall studera dem, och finner jag anledning att återkomma skall jag göra det. Men jag vill naturligtvis ta del av hela grundmaterialet innan jag i en diskussion uttalar ett färdigt omdöme om de siffror som herr Bohman har presenterat. Jag skall emellertid ta upp några av de frågor som herr Bohman berörde. Han menar att jag inte tar hänsyn till inflationens utveckling — det är ett av hans avgörande argument. Nu är frågan vilken tid vi begränsar oss till vid jämförelsen. Utgår man från 1960-talets början är det väl ingen tvekan om att vi har haft en utomordentligt stark ökning av utlandsinvesteringarna som ingalunda kan förklaras enbart med försämringen av den svenska kronan, det tror jag att herr Bohman är villig medge, även om det var en annan finansoch ekonomiminister som satt på den tiden. Det är alltså helt otvetydigt att det har skett en stark ökning av utlandsinvesteringarna, sett på något längre sikt. Sedan anför herr Bohman det argumentet att de företag som har stora utlandsinvesteringar skulle gå bättre än andra företag på grund av utlandsinvesteringarna. Man bör hellre vända på förklaringsgrunden och säga att de företag som går mycket bra i Sverige och därför växer i storlek också kan göra stora utlandsinvesteringar. Ser man till det historiska förloppet är den förklaringen sannolikare och innehåller mer av riktighet än det sätt att se på saken som herr Bohman redovisade. Jag finner att jag överskridit min repliktid och ber att få återkomma efter herr Bohmans nästa anförande.

Herr talman! Eftersom herr Hermansson så gärna ville fortsätta debatten, skall jag ge honom möjlighet härtill genom att gå upp och säga ytterligare några få saker, ehuru debatten egentligen borde vara avslutad. Jag vill haka fast vid vad herr Hermansson sade om att vi hade satsat för mycket på exportindustrin. Om jag inte minns alldeles fel brukar just det parti som herr Hermansson tillhör i alla sammanhang kräva mycket stora satsningar på svensk basindustri. Om det skall vara någon mening med dessa stora satsningar i svensk stålindustri och i svensk basindustri över huvud taget, måste deras produkter säljas någonstans. Och var skall de säljas om inte i omvärlden? Om herr Hermansson accepterar den internationella handeln, vilket herr Hermansson sade att han gjorde, måste han också acceptera att vi driver marknadsföring och har försäljningsbolag utomlands. I de siffror för kapitalutförseln som jag redovisade var de investeringar som gjorts i marknadsföring och handelsbolag inräknade. Om vi räknar bort dessa investeringar blir siffrorna förde direkta investeringarna utomlands gynnsammare ur min synvinkel. I själva sakfrågan vidhåller jag alldeles bestämt att det inte är två alternativ som står emot varandra, vilket herr Hermansson vill göra gällande: antingen ökade investeringar och ökad sysselsättning här hemma eller ökade investeringar och ökad sysselsättning utomlands. Det är tvärtom i de allra flesta fall på det sättet att investeringar utomlands och ökad sysselsättning utomlands också ger ökade möjligheter att sysselsätta människor här hemma och att skapa lönsamma företag som ger tryggare och bättre jobb för vårt folk. Investeringar utomlands är alltså ofta ett villkor för att svenska företag skall leva vidare. Vad slutligen gäller herr Hermanssons reflexion om orsakssammanhangen tror jag att all historisk erfarenhet visar att de världskända svenska företagen i mycket stor utsträckning har byggt upp sin styrka och sitt välstånd just genom att de kunnat gå utomlands och komplettera sin verksamhet här hemma med insatser runt om i världen. Vid en jämförelse med andra företag kan man konstatera att de som gjort detta och byggt ut sin verksamhet också går bättre än de företag som inte kunnat göra detta.

Herr talman! Jag återkommer först till några punkter i Gösta Bohmans förra anförande, som jag inte hann kommentera. Han medgav nu att de 20 största företagen, beträffande vilka statistiska centralbyrån utfört en viss undersökning, har ökat sin sysselsättning mera utomlands än i Sverige. Det var vad jag sade i min första replik, och det var det materialet jag efterlyste i interpellationen. I interpellationssvaret fanns bara siffran för sysselsättningsökningen i Sverige men inte den större siffran för ökningen av sysselsättningen utomlands. Det är också ett faktum som framgår av statistiska centralbyråns undersökning att den del av sysselsättningen som ligger i Sverige minskat under de här åren. En mindre och mindre del av hela sysselsättningen i de här stora koncernerna ligger i Sverige, och ett faktum är att en rad av de allra största svenska företagen har fler anställda utomlands än de har i Sverige. Det är alltså en kraftig tendens som fortsätter. I fråga om betalningen av upplåningen utomlands hävdar herr Bohman att den inte kommer att belasta Sverige och den svenska betalningsbalansen på något sätt. De lånen och räntorna, säger han, kommer att betalas ur de vinster som dessa svenskägda företag gör utomlands. Men det vet vi inte så mycket om. Det är ju inte alls säkert att lånen och räntorna kommer att betalas på det sättet. Kan ekonomiministern utfärda en garanti för att i varje fall den nuvarande regeringens handläggning av frågorna kommer att bli sådan, så tycker jag att det är intressant. Men någon säkerhet kan vi inte få på den punkten. F. ö. är Sveriges och svenska företags relationer till långivande institutioner utomlands inte två olika saker, utan det är saker som hänger ihop. Man kan alltså inte räkna på det viset att det inte spelar någon roll med de stora investeringarna utomlands bara pengarna lånas upp av utländska långivare; det har naturligtvis ändå sin betydelse för den svenska ekonomin. Jag tror alltså att man skall fundera över den frågan ännu en gång och icke vara så självsäker som ekonomiministern var på den punkten. Det är riktigt att det parti jag företräder har krävt en ökad utveckling av svensk basindustri. Men ekonomiministern har råkat ut för ett litet missförstånd som är vanligt, nämligen att vi därmed bara skulle avse industrier som producerar halvfabrikat o. d. Vad vi menar med begreppet basindustri är någonting mycket vidare: industrier som blir en verklig bas för en allmän expansiv utveckling i de områden där 'de ligger. Det är alltså icke begränsat till produktion av råvaror och halvfabrikat, utan vad vi har tryckt på är att Sverige behöver utveckla sin förädlingsindustri, att vi skall sälja mindre av råvaror och halvfabrikat i utlandet och i stället fortsätta förädlingen. Man kan säga: Ja, men det måste också säljas någonstans. Ja, det är givet. Här finns emellertid också svenska behov som skall täckas: behovet av färdigvaror av olika slag. Jag tror att det är helt avgörande för utvecklingen under de närmaste åren att vi får en ändrad balans i svensk ekonomi — dels en relativ minskning av exportandelen, dels en ökning av förädlingsindustrins andel inom landet — om vi skall kunna klara de stora sysselsättningsproblemen. Ekonomiministern kom i slutet av sitt anförande fram till huvudfrågan, där våra bedömningar är helt olika. Jag hävdar för min del att man i dag måste framställa saken så här: vi ökar investeringarna antingen här hemma eller utomlands. Herr Bohman och regeringen vill i stället framställa det så, att stora investeringar utomlands hjälper den svenska ekonomin och att det därför inte finns någon valsituation, inte några sådana alternativ som jag menar är väsentliga i nuvarande läge. Det här är den springande punkten i hela diskussionen. Herr Bohman hävdar att de stora svenska företagen går bra därför att de gör stora investeringar utomlands, medan jag hävdar att det skadar den svenska ekonomin och sysselsättningen här hemma att dessa stora kapitalinvesteringar utomlands tillåts och att man tillåter utflyttning av svensk industri. Ja, här står verkligen två betraktelsesätt mot varandra, och det är inte så enkelt att man kan reducera dem bara till motsättningen mellan anhängare av kapitalistisk frihandel och anhängare av en planerad ekonomi. Det är huvudfrågan, och jag tror att det är en fråga som kommer att spela ökad roll i svenskt näringsliv under de kommande åren.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till att säga att när herr Hermansson ställer plusoch minusposter i fråga om sysselsättningen emot varandra, då bortser han ifrån att den minskning av sysselsättningen som ägt rum i Sverige har skett i sådana företag som inte har investerat utomlands.
Herr talman! Men, herr Bohman, det bevisar inte på något sätt regeringens och ekonomiministern tes, utan här beror det ju på hur vi ser orsakssammanhangen. Jag menar att expansionen inom de stora svenska företag som har kunnat öka sin sysselsättning både här hemma och i utlandet, men som har ökat den mera i utlandet, är en frukt av den koncentrationsoch centralisationsprocess som pågår i den svenska kapitalismen. Det bevisar å andra sidan inte att det i och för sig skulle vara nyttigt för den svenska ekonomin med stora utlandsinvesteringar. Det bevisar nföjligen att det är vinstgivande för vissa kapitalgrupper med stora utlandsinvesteringar, men det är någonting annat än vad som ligger i de svenska industriarbetarnas och hela det svenska folkets intresse.